derr talman! I medkammarens debatt om penningoch valutapolitiken för något mer än en månad sedan gjorde en ledande talesman för regeringspartiet ett uttalande, som jag fäste mig vid då jag läste protokollet. Han sade: >I det särskilda läge som för närvarande råder måste även vi i vårt land anpassa oss till omvärlden för att över huvud taget ha möjligheter att klara vår ekonomi>. Det hade varit önskvärt ati den insikten också präglat förslagen om inkomstskatt och kapitalbeskattning, men så är tyvärr inte fallet. Skattereformatorerna upplever tydligen Sverige som ett isolat, där man utan tanke på relationerna till verkligheten omkring oss kan utforma reglerna för beskattning. En sådan felsyn kan stå oss dyrt. Skatteteknikernas konstruktion passar dåligt för vår tid och förmodligen ännu sämre för framtiden. I stor och ökande omfattning är vårt land, inte minst genom elt ovanligt omfattande varuutbyte, beroende av vissa relationer till utlandet. Man kan nämna tillgången på och kostnaden för arbetskraft, kapital och samhällsservice. Förskjutningar i förhållande till våra konkurrentländer av nivåerna för sådana kostnader ger som följd av alla de öppna kommunikationerna utslag, ibland snabbt men vanligen med en viss fördröjning, i ena eller andra riktningen. För varuutbytets del bevittnar vi just nu ganska rådlösa hur utlandsvaror strömmar in i stridare flöde än vad vår valutaställning kan tåla. Vi leker väl ibland med tanken att bygga slussar och dammar i de öppna kanalerna: importbegränsningar, skärpt valutakontroll och vad det nu kan vara. På sin höjd blir effekten temporära lältnader i trycket och justeringar i marginalen. Vi har här i Sverige valt att specialisera oss, att räkna med fördelarna av internationell arbetsfördelning. Vårt välstånd har vuxit fram som följd av det ställningstagandet. Utilands beroendet har blivit priset härför. Ett sådant konstaterande borde ha varit en självklar utgångspunkt för överväganden om ett nytt skatteförslag. Att propositionen helt saknar resonemang om hur skatteförslaget kan tänkas påverka produktionsvillkoren i Sverige i relation till motsvarande villkor i utlandet är egentligen häpnadsväckande. De relationerna är ju ändå, för att använda de ord från medkammaren som jag inledningsvis citerade, avgörande för om vi över huvud taget skall ha möjligheter att klara vår ekonomi. Eftersom jag tillhör en meningsriktning som ofta fått uppbära klander för bristande förståelse för att moderna industristater förutsätter en kostnadskrävande samhällsservice, bör jag kanske säga att det naturligtvis förhåller sig så. På sista sidan av bevillningsutskottets betänkande nr 41 redovisas OECD-statistiken för 1968 över ett antal länders skatter och socialförsäkringsavgifter i procent av bruttonationalprodukten. Den svenska siffran, 40,6 procent, ligger visserligen i topp men inte så mycket högre än noteringarna för de länder som kommer närmast, nämligen Norge, Nederländerna, Österrike, Frankrike och Västtyskland. Det sistnämnda landet har siffran 34,7 procent. Men just därför att det totala skattetrycket i industriländerna är så högt blir sättet att ta ut skatterna särskilt viktigt. Sverige ligger i särklass när det gäller direkt skatt med ett uttag av 20 procent av bruttonationalprodukten. Västtyskland uppges t.ex. ha ett motsvarande uttag av 10,4 procent. Den momshöjning som nu föreslås är naturligtvis riktig såsom ett steg på vägen mot ökad andel indirekt skatt. Riktigt är det likaså med en utökad individuell beskattning. Men vad som står att vinna med dessa ändringar kommer nog tyvärr att motverkas av de justeringar i inkomstskatteskalorna, som det nya förslaget innebär. Den skärpta progressiviteten i de lönelägen, där en stor del av den utbildade arbetskraften återfinns, är högst olycklig. Detta har uttalats från vårt håll alltsedan skatteförslaget första gången presenterades. I en situation där det stora problemet är bristen på välutbildad arbetskraft är det verkligen uppseendeväckande att man ändrar skalorna på ett sätt som minskar intresset för extra arbetsinsatser och som för stora grupper av löntagare gör avkastning på kapital så gott som helt ointressant utöver det blygsamma belopp som svarar mot skattefri kapitalavkastning. Konsekvenserna kommer väl inte att visa sig så snabbt. Man kan i detta sammanhang liksom annars räkna med en fördröjning, men följderna kommer troligen så småningom att bli högst påtagliga. Två reaktioner är tänkbara hos en del av dem som utsätts för ett starkt direkt skattetryck: antingen att slå av på arbetstakten och sparvanorna eller att söka sig till länder med mindre kärva villkor. Omfattningen av de reaktionerna går inte att uppskatta i siffror, men tendensen är helt klar — båda reaktionerna förekommer, till skada för folkhushållet. Ju mer inställda vi blir på en internationell tillvaro desto mindre kommer en sådan utveckling att kunna bromsas. Varken gammaldags patriotism eller något slags romantisk bundenhet till röda stugor kommer att hindra dagens unga människor från att ge sig utanför gränserna om de finner det intressant. Att vår sociala service ofta överträffar utlandets är ett gammaldags argument för att stanna hemma, som nog inte heller väger tungt för den som är ung, frisk och optimistisk. Finansministern har emellertid i dag sagt att han kan tillåta sig att vara litet fränare vid behandlingen av höginkomsttagare. Detta är inget problem för vår internationella konkurrenskraft, menade han belåtet. — Det uttalandet var nog tyvärr inte särskilt välbetänkt. Jag tror naturligtvis inte att vare sig minskad arbetsinsats eller emigration kommer att bli den lösning som de flesta finner riktig. Människor vill arbeta och de flesta säger väl som norrlänningarna: »Vi flytt int'.> Men då vill man också kunna räkna med en arbetsersättning hemma som är i nivå med vad andra marknader kan bjuda. Med ersättning menas naturligtvis vad som blir kvar efter skatt, vad man kan köpa för sina kronor. Om skatterna stiger i de aktuella inkomstlägena och prisutvecklingen är ogynnsam blir löneanspråken därefter. På den saken har vi redan fått goda exempel här hemma. De höga skatternas betydelse när det gäller att driva upp lönerna kan inte resoneras bort. Det är ett allvarligt problem för vår konkurrenskraft på världsmarknaden. Resonera bort — ja, det försökte finansministern tyvärr göra för några timmar sedan när han kommenterade utvecklingen av sparandet här i landet. Att hushållssparandet under senare år gått ned kraftigt vet vi faktiskt redan utan den utredning som finansministern nu ställt i utsikt. Vid en sparbankskonferens i Malmö i tisdags angavs omfattningen av nedgången med uppgiften att hushållssparandet sedan 1964 sjunkit till mindre än hälften av vad det då var. Det är onekligen alarmerande. I sina försök att resonera bort faran av en sådan utveckling pekade finansministern här i kammaren på tillväxten av AP-fonderna och visst försäkringssparande. I ett nationalekonomiskt resonemang kan kanske hushållssparande utbytas mot tvångssparande av typen ATP-avgifter, men i verklighetens värld rör det sig om sparande av helt olika kvaliteter. För den enskilde finns det en trygghetsreserv och en fond för framtida behov bara i det personligt disponibla sparandet. AP-fonderna är ingenting annat än från löntagarna indragen köpkraft, som kanaliseras ut till stat, kommun, bostäder och företag genom centrala beslut. Det skulle vara bra för diskussionerna att ha ett annat ord än sparande för den sortens kapitalbildning. Skattesänkningarna för de lägre inkomsttagarna har varit väl motiverade för att inte låginkomsttagarna genom prisstegringarna — de som redan ägt rum och de som med visshet kommer — skulle få sin ofta redan låga standard ytterligare sänkt. Något nämnvärt sparande torde skattesänkningarna i de skikten inte resultera i. Här finns angelägna konsumtionsönskemål, som i första hand kommer att tillgodoses. Desto viktigare borde det ha varit att ge sparandet goda villkor i de inkomstlägen där det kan komma i fråga. Vi måste skattemässigt vara rädda om företagen, sade herr Sträng i dag. Det skulle vara tacknämligt om han ville vara rädd också om spararna, dem som genererar det äkta sparandet — frivilligt återhållen konsumtion, som till skillnad från tvångsvis indragen köpkraft inte för med sig krav på kompensation via höjda inkomster. Möjligheten till hushållssparande i större utsträckning skulle kunna rädda oss ur den onda cirkel, där kompensationskraven nu knuffar upp kostnadsökningarna i samhället i ett allt högre varvtal. Den skärpta progressiviteten, som drabbar kapitalinkomster lika väl som arbetsinkomster, kommer säkert att ytterligare minska det äkta sparandet. Tyvärr måste man konstatera att de nya skatteförslagen är sparandeoch kapitalovänliga. Den som efter sin aktiva tid skall leva på kapitalavkastningen kommer att se många fördelar i att flytta ut till länder, där behandlingen av kapital — vid årlig beskattning och vid arvsfall — är mindre frän än här hemma. Också här borde skatteförslagets konstruktörer, för att undvika bekymmer, ha besinnat vårt beroende av villkoren i andra länder. För att vårt land inte skall behöva kännas vid en dämpad framstegstakt vill det till alt vi inte särar oss ut från len ekonomiska miljö som vi har ait verka i. Siffran för det allmännas andel i bruttonationalprodukten — jag aämnde tidigare att den redan är i topp bland OECD-länderna — får inte drivas upp till en notering, där kontakten släpper med våra konkurrentländer. Andelen för direkta skatter borde målmedvetet pressas neråt under mottot: främja arbete och sparande, lägg skatterna på utgifterna! Den insikten har man i flertalet av de länder, som arbetar inom samma ekonomiska region som vi.

Herr talman! Genom dagens beslut ar vi ett betydelsefullt steg i riktning mot individuell beskattning. Det kommer visserligen att även fortsättningsvis finnas en del sambeskattningsinslag i skattesystemet, men beslutet är inte desto mindre en mycket viktig och glädjande händelse. Det har förts en diskussion här tidigare i dag om vilka av de många bra saker regeringen gör, som folkpartiet har hittat på. Jag skall inte ge mig in i den debatten. Jag vill bara konstatera att när det gäller den individuella beskattningen råder det inget tvivel om —- trots vad fru Holmqvist sade — vilket av de båda partierna som varit pådrivande och vilket som kommit efter. Såsom redan påpekats hade Ingrid Gärde Widemar inom 1949 års sambeskattningssakkunniga en särmening till förmån för individuell beskattning, och sedan dess har många enskilda folkpartister drivit denna fråga. År 1964 gav en grupp yngre liberaler — av vilka tre nu är ledamöter av denna kammare — ut skriften Radikal familjepolitik, där vi pläderade för individuell beskattning. Och år 1965 väcktes i denna kammare en motion, som inte gällde bara frivillig särbeskattning utan som var en utförligt motiverad motion till förmån för fullt genomförd individuell beskattning, av herrar Mundebo och Ullsten samt fru Gärde Widemar. År 1966 inskrevs detta krav i folkpartiets partiprogram och år 1967 väckte folkpartiet en partimotion med hemställan att riksdagen skulle till år 1968 beställa förslag om en reform med fullt genomförd individuell beskattning. Sedan dess har frågan följts upp i riksdagen varje år. Men hur har å andra sidan frågan behandlats av socialdemokraterna? I början av 1960-talet fanns också inom socialdemokratin en del företrädesvis yngre men även äldre radikaler som förde fram det här kravet. Men det fanns även socialdemokrater som var emot det. Jag minns personligen flera debatter med fru Nancy Eriksson där hon synnerligen energiskt förfäktade åsikten att den här reformen inte var någon positiv jämlikhetsfråga, och om den skulle genomföras så skulle det inte ske förrän man fullständigt hade reformerat äktenskapslagstiftningen och en hel del andra ting. I skriften »Kvinnans jämlikhet», som gavs ut av en arbetsgrupp år 1964 med Tage Erlander som ordförande och sedan antogs av partikongressen, kom man fram till följande slutsats beträffande den individuella beskattningen, en slutsats som jag vill läsa in till riksdagsprotokollet eftersom jag tycker att den är ganska belysande.

Man kan väl inte karaktärisera den här hållningen som intogs av den socialdemokratiska partikongressen på annat sätt än att kongressen uttalade ett kraftfullt jaså. I början av år 1965 tillsatte dock finansministern en utredning som enligt propositionen skulle arbeta skyndsamt. Det är denna utrednings resultat som lades fram fyra år senare och som vi nu ser frukterna av i propositionen.

Nu är man för individuell beskattning. Jag tycker det är utmärkt. Men det är obestridligt att folkpartiet har drivit denna fråga såväl i riksdagen som i andra sammanhang under flera år. Att jag har tecknat denna bakgrund ganska utförligt beror på att det nu i vår från socialdemokratiskt håll kommit anklagelser mot folkpartiet för att vi skulle ha vacklat och vinglat i fråga om individuell beskattning. Mot den skildrade bakgrunden ter sig detta absurt, vad gäller händelserna före nyåret 1969/70. Vad har då hänt efter denna tidpunkt? Tidskriften Tiden påstår att folkpartiet under våren har bedrivit en skrämsel propaganda mot individuell beskattning och att folkpartiets ordförande har intagit en vacklande hållning. Värst i denna genre tror jag dock att utbildningsminister Carlsson har varit. I ett anförande den 26 februari i år sade han följande: »Folkpartiet har aldrig utmärkt sig för något större mått av politiskt mod, men under debatten om hemmafruarna har de liberala slagit alla rekord i fråga om politisk ynkedom och feghet. Från konservativt håll har riktats våldsamma attacker mot tanken att införa ett skattesystem som ger ökad självständighet och jämlikhet åt kvinnan. I denna hetskampanj har större delen av den liberala pressen instämt. I sin strävan att svartmåla reformen har man gjort gällande att hemmafruarna skulle straffbeskattas. Folkpartiet har tidigare varmt förespråkat individuell beskattning, men inför högerns attacker teg folkpartiet. Mer var detta partis principer på kvinnoområdet inte värda. För Folkpartiet har det tydligen också varit svårt att smälta att övergången till särbeskattning kombinerats med åtgärder för ökad jämlikhet mellan högre och lägre inkomsttagare. Mönstret från debatten om ATP och den offentliga sektorn upprepas. När viktiga samhällsfrågor aktualiseras tar Folkpartiets borgerliga ideologi ut sin rätt. Då blir sammansmältningen med högern ett faktum även på områden där man tidigare försökt att i allmänna ordalag visa en radikal profil.> Herr talman! Jag har velat rädda detta uttalande, så karakteristiskt för utbildningsminister Carlsson, till eftervärlden. Hur det ter sig i jämförelse med folkpartiets och centerpartiets skattemotioner behöver jag inte kommentera. De framlades efter det att utbildningsministern hade hållit detta anförande, men redan tidigare hade det gjorts en rad uttalanden från folkpartihåll, t.ex. av partiets ordförande, som jag också ber att få citera. Redan den 2 januari sade Gunnar Helén: »Reformens syfte måste vara att öka kvinnans valfrihet, mer konsekvent knyta samhällets ekonomiska stöd till barnen samt skapa större skatterättvisa mellan gifta och ensamstående. Som folkpartiet från början krävt, måste slopandet av sambeskattningen genomföras med generösa övergångsbestämmelser.» Den 13 januari sade han med anledning av vad som aviserades om skattereformen i = statsverkspropositionen: »Det finns också några bra saker. Regeringen har förstått att man måste lägga om skatten så att den inte slår så hårt på dem som har mindre inkomster. Finansministern tycks också gå med på att ta bort sambeskattningen, vilket folkpartiet länge krävt.> Den 28 januari skrev han i en artikel i Dagens Nyheter: >»En annan viktig punkt i en samlad skattereform är övergång till individuell beskattning. Den nuvarande familjebeskattningen, sambeskattningen, är till sina grundläggande principer föråldrad. Den är starkt ogynnsam mot de ensamstående. Vidare motverkar sambeskattningen kvinnans valfrihet mellan hemarbete och förvärvsarbete.» Den 22 februari, några dagar före Ingvar Carlssons uttalande, sade han: »Vi har nu liksom tidigare begärt en övergång till individuell beskattning. Vi har aldrig dolt kravet på övergångsbestämmelser och andra åtgärder så att icke stora grupper av hemarbetande kvinnor med svårighet att få eller ta ett arbetet kommer i kläm. Motiven för en särskattereform är klart angivna i såväl folkpartiets partiprogram som åtskilliga riksdagsmotioner.»> I remissdebatten framhöll Gunnar Helén också folkpartiets uppslutning kring principen om individuell beskattning. Det gjorde för övrigt också i denna kammare Cecilia Nettelbrandt, som såvitt jag vet inte sedan 1949 har hävdat någon annan mening än att vi skall ha individuell beskattning. Efter att Ingvar Carlsson hade hållit sitt anförande gjorde herr Helén ytterligare ett antal offentliga uttalanden till förmån för individuell beskattning under tiden tills propositionen lades fram. Jag skall avstå från att citera dem — vad jag redan har läst upp torde vara tillräckligt. Vad kan man mer begära än denna rad av uttalanden av folkpartiets ledande politiker?

Det enda ytterligare som vi skulle kunna ha gjort vore väl att till 100 procent ansluta oss till alla detaljer i finansministerns förslag, som vi då ännu inte kände till. Det är inte något normalt beteende för ett oppositionsparti. Herr talman! Jag tror inte att man behöver spilla någon indignation på herr Carlsson; hans polemiska metod att när regeringen är i trångmål försöka skjuta skulden på andra — i detta fall för någonting som var resultatet av att regeringen handlagt publiceringen av denna fråga osedvanligt klumpigt — dömer sig själv. Orsaken till att vi har verkat för en individuell beskattning är framför allt att vi har velat avlägsna ett hinder för den gifta kvinnans utträde på arbetsmarknaden. Vi har aldrig använt formuleringar av typen att det gäller att »få ut kvinnorna på arbetsmarknaden>. Vad det gäller är att öka valfriheten, att ta bort hinder för kvinnans utträde på arbetsmarknaden. Skatten har varit ett sådant hinder, frånvaron av barntillsyn har varit ett annat. Som bl.a. framgår av vårt partiprogram har vi också hela tiden betonat vikten av övergångsanordningar, så att inte en övergång till individuell beskattning drabba dem som av olika skäl inte kan förväntas gå ut på arbetsmarknaden. Hur dessa övergångsanordningar bör utformas är en både intressant och svår frågeställning. Den typ av avdrag på skatten som regeringen nu föreslår anser jag i och för sig vara en lämplig anordning, men det är naturligtvis mindre lyckat att den också gäller för unga familjer. Det är svårt att motivera varför två unga människor som gifter sig skall få ett sådant här bidrag för att hustrun stannar i hemmet och sköter om mannen, även om de inte har några barn. För min del skulle jag gärna ha sett att denna Öövergångsanordning hade kunnat anknytas till födelseåret hos den hemmavarande maken. Det hade naturligtvis fordrat en samordning med andra åtgärder, t.ex. arbetsmarknadspolitiska, en allmän sysselsättningsförsäkring och framför allt med ett rejält vårdnadsbidrag för den som stannar hemma och tar hand om små barn. Det har också alltid anförts som ett motiv för en övergång till individuell beskattning att man velat koncentrera hela stödet till barnfamiljerna. Hittills har ju en del via skattesystemet gått till alla familjer. Äktenskapet som sådant skulle i framtiden inte få någon lättnad. Nu har vi hört hur den ene socialdemokratiske talaren efter den andra sagt, att detta inte är en familjepolitisk reform utan bara en skattepolitisk reform. Nej, det blev ingen familjepolitisk reform, men många hade väntat sig det. Låt mig bara anföra ett exempel som inte är partipolitiskt. TCO-tid »Införandet av individuell beskattning kräver en kraftig satsning på barnfamiljerna för att inte deras standardläge allvarligt skall försämras. Här får man verkligen hoppas att riksdagsbehandlingen skall leda till att den Strängska reformen förses med kraftigare stöd åt barnfamiljerna». Ja, hoppet är inte ute ännu. Tyvärr är det väl det om några timmar. Det här är inte heller något påfund av TCO.

Stödet till barnfamiljerna har dock förutsatts ske genom direkta bidrag och inte i form av skattelättnader. På denna väg skulle en ytterligare omfördelning mellan barnfamiljer och icke-barnfamiljer åstadkommas.» Det var alltså för ganska kort tid sedan, 1968, regeringens officiella ståndpunkt. Den distinktion som man försöker göra mellan å ena sidan skattestöd och å andra sidan bidragsstöd är naturligtvis inte så imponerande för barnfamiljerna. För dem är det ju den ekonomiska effekten av de olika åtgärderna som har betydelse. Tar man bort ett skattestöd utan att ge något annat i stället blir det ju inte någon särskilt angenäm effekt. Hur skall nu det ekonomiska stödet till barnfamiljerna byggas ut? Jag tycker det beklagliga i den diskussion som hittills förts är att man så ofta avstått från att ange en långsiktig målsättning. Jag tycker att det är en rättvisefråga att man, när man nu inte genom skattesystemet tar hänsyn till försörjningsbördan, i stället gör det genom att ge bidrag till alla som har barn. Det är alltså fråga om en utjämning mellan Man skulle också kunna formulera det så, att det är en utjämning mellan olika perioder i en människas liv. När man är arbetsför och har inkomst betalar man bl.a. skatt till de gemensamma ändamålen. När man inte själv kan förtjäna någon inkomst — t.ex. när man är barn eller pensionär — får man i stället från samhället ut en ekonomisk grundtrygghet. Om man först anger denna målsättning, uppställer sig sedan frågan: Hur skall man komma dit? Vi svarar att det nu behövs särskilda åtgärder till dem som har det största behovet av generella åtgärder. I dag föreslår vi dels vissa åtgärder som har speciellt stor betydelse för dem som har låga inkomster, t.ex. att hemmamakeavdraget ändras till ett hemmamakebidrag, dels generella åtgärder, såsom indexreglering av barnbidraget samt ett vårdnadsbidrag, att utgå till alla med barn under skolåldern. Det ligger för övrigt mycket nära innehållet i de förslag som framförs i TCO:s familjepolitiska arbetsgrupp i den förnämliga rapport som just har lagts fram. Hur har nu dessa förslag mottagits från regeringspartiet och familjeministern? Jag tycker det är utomordentligt förvånande. Om man hade sagt: Det här är ju alldeles för litet; bara 500 kronor om året för vissa familjer — det är ju ingenting — och indexreglering får ju bara effekt på längre sikt, då hade jag kunnat förstå den reaktionen. Jag tycker det ligger mycket i påståendet att 500 kronor om året i vårdnadsbidrag inte är särskilt mycket. Jag beklagar för min del att man inte funnit det möjligt att sträcka sig längre redan nu. Som jag ser det — och detta fanns också klart uttalat i mittenpartiernas motion — är det ett första steg. Men så reagerar inte socialdemokraterna. Nej, familjeminister Odhnoff går till angrepp mot våra förslag och signa lerar en omorientering av familjepolitiken. Hon sade tidigare i debatten i dag, att den gamla politiken om en horisontell ekonomisk utjämning i familjepolitiken bör ersättas med en princip om en vertikal utjämning mellan människor i olika inkomstlägen. Hon sade vidare, att >barnbidraget kan i framtiden få ytterligare en funktion, en funktion i utjämnande syfte mellan familjer i olika inkomstlägen>». Det är något annat det än en utjämning mellan barnfamiljer och andra! Tidigare har det rått enighet om att familjeprincipen har som viktig uppgift att utjämna mellan barnfamiljer och andra. Man skulle kunna finna massor med exempel på uttalanden i den riktningen från alla partier. Det enda undantaget är väl att högerpartiet under någon kort tid ville ta bort det första barnbidraget. Men då mötte man också ett enhälligt motstånd. Så här formulerades denna synpunkt av två socialdemokratiska tidningar i den debatt som fördes kring familjepolitiska kommitténs kapsejsade förslag att göra det allmänna barnbidraget inkomstgraderat.

Inte ens som ”rättvisekompensation” för det indragna familjebostadsbidraget tilltalar det oss. Gentemot högerns upprepade och nu åter framförda förslag om barnavdrag i stället för barnbidrag eller som komplement till dessa har vi och många med oss anfört, att barnbidragen bör vara lika för alla barn. Det argumentet står sig även när det är fråga om att bedöma förslaget om gradering av barnbidragen. Barnbidragen bör lika litet som barnavdragen användas som ett skattepolitiskt instrument för större eller mindre inslag av progressivitet i beskattningen. Barnavdragens uppgift är inte i första hand att fördela skatter mellan ekonomiskt olika ställda grupper. Just genom att avvisa principen om barnavdrag i stället för barnbidrag har riksdagen fastslagit, att det tvärtom gäller en utjämning mellan barnfamiljer och barnlösa skattebetalare. Vi menar för vår del, att denna utjämning bör vara vägledande också vid den familjepolitiska reform som nu förestår.» Detta uttalande tycker jag är utmärkt; det blir inte sämre av att tidningens chefredaktör är ledamot av andra kammaren. Jag skulle kunna anföra många ytterligare exempel, men jag skall bara ta ett enda, och det är hämtat ur regeringens officiella rapport till FN. Det är ganska långt, men med hänsyn till den stora principiella vikt som denna fråga har och de onekligen ganska betydelsefulla signaler som kommit från familjeministern skall jag ändå tillåta mig att läsa upp även det. »Samhället har därför all anledning alt efter sina resurser stärka barnfamiljernas standard. Innebörden av den vårdinsats som barnfamiljerna gör är ju att en ny generation fostras som i sin tur skall säkra levnadsstandarden av hela den aktiva befolkningen när den en gång lämnar arbetslivet och går i pension. Den svenska regeringen har hittills slagit vakt om principen att man så långt möjligt bör utjämna standarden mellan de perioder då behovet i familjen är störst och de perioder när försörjningsbördan är mindre. Under de år barnen kräver vård och tillsyn sker en betydande standardsänkning, om inte någon utjämning sker. Det finns därför skäl att som komplement till det allmänna barnbidraget lämna ett särskilt stöd under de år då barnen kräver de största vårdinsatserna.»> Nu signalerar alltså fru Odhnoff en omorientering. I och för sig är det inte något fel i att ändra sig. Tvärtom har vi i svensk debatt alldeles för mycket av detta, att om någon ändrar mening blir han hängd för det, och det antyds genast att han har tvivelaktiga motiv. Det är inte min mening med dessa citat. Vad jag vill säga är, att om regeringen ändrar sin politik och klart uttalar det, bör man inte försöka ge intryck av att vi, som fortfarande håller på att utjämningen mellan barnfamiljer och andra också i framtiden bör byggas ut, skulle stå för någon sorts borgerlig intressepolitik för höginkomsttagare. Det var ett sådant intryck som fru Odhnoff försökte skapa. Vi håller helt enkelt fast vid den princip som socialdemokraterna tidigare också var med om och som nog, om jag inte tar fel, fortfarande många socialdemokrater är anhängare av. Så fort går det ändå inte att ändra opinionen inom ett politiskt parti. Vi har goda skäl för vår uppfattning. Dels är det, som jag nämnde förut, en rättvisefråga. Dels blir naturligtvis effekten av alltför mycket inkomstgradering av olika former av familjepolitiskt stöd, att man skapar nya marginalskatteproblem, som är särskilt allvarliga i barnfamiljer, eftersom de verkar återhållande på den gifta kvinnans yrkesambitioner. Detta utesluter naturligtvis inte att man under de närmaste åren kan bygga ut stödet extra i de fall där beho vet är särskilt stort, t.ex. för stora familjer med låga inkomster. Men man måste samtidigt öka det generella stödet. Det var ju detta som omläggningen till individuell beskattning skulle ge möjlighet till. Gör man inte det, drabbas många barnfamiljer snart av en reell försämring. Det finns nämligen många barnfamiljer som visserligen har hyggliga inkomster men som också har en betydande försörjningsbörda. Av den TCO-rapport jag nämnde framgår, att ungefär 450 000 barnfamiljer 1969 hade en inkomst under 30 000 kronor per år, medan ungefär 600 000 barnfamiljer hade en inkomst över 30 000 kronor per år. En prognos för medianinkomsten 1971 — alltså för den mittersta familjens inkomst om alla familjerna kommer i inkomstordning — visar följande: I familjer där en av makarna är inkomsttagare ligger medianinkomsten på 30 700 kronor i riket i övrigt och 41150 kronor i Stockholm. Är båda makarna inkomsttagare, ligger medianinkomsten på 39 600 kronor i riket i övrigt och på 51 800 kronor i Stockholm. När de bostadstillägg som det här har talats så mycket om, infördes, var det endast ca 40 procent av barnfamiljerna som fick ett sådant bidrag. För nästa år vet vi inte hur stor andel av barnfamiljerna som kvalificerar sig för dessa bostadstillägg. När man skall argumentera mot vårt förslag om vårdbidrag, har man det inte lätt, eftersom sådana förslag också återfinnes i en rad socialdemokratiska programskrifter. Och det lades fram 1964 av familjeberedningen under ledning av fru Ulla Lindström. Förslaget fick positiva remissyttranden från bl.a. socialdemokratiska kvinnoförbundet och ungdomsförbundet. Statsrådet Odhnoff säger: »Ja, men vi satsar på barntillsynen». Ja, det sker nu, och det är riktigt. Vi har tagit många initiativ för att medverka härtill. Men varför dra in den saken i det ta sammanhang? Daghemsplatserna räcker bara till 30 000 av de över en halv miljon barnen i vårt land under skolåldern. Statsrådet sade att man bör prioritera en utbyggnad av barntillsynen i stället för att hänge sig åt ett rättvise resonemang och — som hon hånfullt sade — >»ge dem som inte får service en tia i veckan». Man skall naturligtvis lägga stor vikt vid utbyggnaden av barntillsynen. Men detta »rättviseresonemang» kan inte viftas bort; det upplevs i dag som orättvist av dem som inte kan få plats annat än i daghemskön, att de bara skall vara med och subventionera daghemsplatserna för de lyckligare lottade. Det skulle upplevas som en rättvisa om de som på grund av samhällets oförmåga nu tvingas att vara hemma mot sin vilja, åtminstone kunde få ett vårdnadsbidrag, även om det till en början inte blev så stort. Statsrådet talade om en plötsligt påkommen reformiver. Detta är inte någonting plötsligt påkommet; vi har haft detta krav i partiprogrammet i flera år. Vad som är plötsligt påkommet är den socialdemokratiska nyorienteringen av familjepolitiken. Herr Svensson i Kungälv, som också var inne på detta problem, hade följande skäl för att säga nej till vårdnadsbidraget. Han sade att barnen blir dyrare ju äldre de blir, därför att de konsumerar mer. Det är riktigt, men själva vården av barnen blir inte dyrare för familjen. Problemet är bara att vården inte är lika lätt att uppskatta i pengar därför att den ofta medför bortfall av en arbetsinkomst, om vilken man inte vet hur stor den skulle kunna vara. Att herr Svensson kunde använda detta argument kan inte jag ta som tecken på någonting annat än en viss yrvakenhet hos honom när det gäller hela den familjepolitiska diskussionen. Herr talman! Övergången till individuell beskattning är en av de reformer som jag och många andra arbetat för därför att vi har trott att den underlättar skapandet av jämlikhet mellan min och kvinnor. Jag har i detta sammanhang ofta samarbetat med både yngre och äldre socialdemokrater. I de diskussioner som vi därvid fört har jag inte upptäckt någon tvekan när det gäller uppfattningen att det finns ett samband mellan familjebeskattningen och stödet till' barnfamiljerna; när den individuella beskattningen genomfördes skulle också en kraftig satsning på barnfamiljerna kunna ske. Trots glädjen över att i dag få vara med och besluta om ett avgörande steg mot individuell beskattning känner jag besvikelse över att man inte kunnat föra en debatt. och fatta ett beslut — som grundades på ett tillfredsställande utredningsunderlag — om en verklig familjepolitisk reform med ett långsiktigt mål och med en plan för hur det målet skulle nås. Regeringen kan inte gärna skylla på alt man inte har haft tid att utreda. Familjeskatteberedningen och familjepolitiska kommittén tillsattes båda i början av år 1965, alltså för drygt fem år sedan. Krav på en samordnad reform har framförts under hela denna tid. När det nu inte framlagts något propositionsförslag om en sådan reform, har mittenpartierna ändå genom konkreta förslag velat se till att ett första steg tas, för att även barnfamiljerna trots allt på något sätt skall komma med i »vår tids största jämlikhetsreform>, som finansministern med sedvanlig blygsamhet kallar sitt förslag. Jag sade att jag känner en viss besvikelse. Jag undrar om inte den känslan delas av åtskilliga av de socialdemokrater jag nyss åsyftade. I varje fall vet jag att den känslan finns hos många barnfamiljer.

Herr talman! Det var inte min avsikt att i kväll föra andra lagutskottets talan, men jag kan inte underlåta att ta upp några punkter som herr Romanus under sitt långa anförande berörde. Låt mig först komplimentera herr Romanus för modet att under så stor del av inlägget tala om vem som eventuellt kan ha kommit först med tanken på denna reform. I ett uttalande kan jag instämma med herr Romanus. Jag avser det uttalande som herr Romanus inledningsvis gjorde, att vi i morgon — men det lär bli i dag — kommer att fatta ett beslut, som innebär en mycket glädjande händelse. I det uttalandet instämmer jag helt med herr Romanus. De frågor som herr Romanus har tagit upp, kryddade med otroligt många citat och vissa egna reflexioner, har behandlats tidigare under debatten, dels av finansministern, dels av utskottets talesman. Jag kan ändå inte underlåta att beröra en punkt, nämligen herr Romanus uttalande att socialdemokraterna skulle anföra att detta är en skattereform och inte en familjepolitisk reform, underförstått att familjerna skall glömmas bort i sammanhanget. Även herr Romanus tillhör andra lagutskottet och jag vill citera några av utskottet anförda synpunkter på dessa frågor: »Som utskottet redan redovisat har familjepolitiska kommittén att behandla vissa familjepolitiska stödåtgärder för barnfamiljer. Kommitténs uppdrag är emellertid betydligt vidare. Med utgångspunkt från att de allmänna barnbidragen alltjämt skall bilda stommen i konsumtionsstödet åt barnfamiljerna skall kommittén överväga samhällets totala stöd åt barnfamiljerna. Huvuduppgiften för kommittén skall därvid vara att undersöka effektiviteten av olika stödformer och pröva deras inbördes sammansättning och avvägning inom ramen för vissa alternativ för samhällets totala stöd till barnfamiljerna.> Vidare säger utskottet klart ifrån att man vill sätta in stödet när och där behovet är störst. ta sammanhang. Jag vill, herr talman, övergå till att beröra motion II: 1204 1 denna kammare. Den är väckt i anledning av proposition nr 65, som bl a, avser en ändring i lagen om allmänna barnbidrag och i lagen om bidragsförskott. Propositionen innehåller beträffande bidragsförskott förslag till höjning av såväl procentsatsen på basbeloppet som av åldersgränsen från 16 till 18 år. Motionärerna anser att en höjning av åldersgränsen från 16 till 18 år för barnpensionen inom folkpensioneringen är minst lika angelägen som en höjning av åldersgränsen för bidragsförskotten. Andra lagutskottet har vid behandling av liknande motionsyrkande framhållit, att det inte är lämpligt att för en av dessa angivna stödformer isolerat höja åldersgränsen, och med denna motivering avvisat motionsyrkandet. År 1964 anslöt sig riksdagen till ett uttalande av dåvarande statsrådet Lindström, att bidragsförskottet borde vara samordnat med andra sociala förmåner, bl.a. barnpensioner, och att man därför inte borde ändra åldersgränsen enbart för bidragsförskotten. Jag anser att detta uttalande alltjänt äger giltighet. I propostitionen framhåller statsrådet att den nuvarande åldersgränsen för bidragsförskotten särskilt drabbar de sämst ställda bland de ensamstående, och har därför funnit det motiverat att höja åldersgränsen till 18 år. Statsrådet säger vidare att när bidragsförskottet enligt nuvarande lagstiftning upphör vid 16 års ålder, får den ensamstående föräldern ensam bära den försörjningsbörda som normalt bärs av båda föräldrarna, till dess barnet kan klara sin ekonomi på egen hand. Jag instämmer helt i detta uttalande av statsrådet. Men det är just detta ut-, talande som har styrkt mig i min uppfattning att det är synnerligen olyckligt att åldersgränsen för barnpensionerna inom folkpensioneringen inte höjs jämsides med bidragsförskotten. Här gäller det också barn till de sämst ställda ensamstående, barn i splittrade hem. Jag kan inte se, herr talman, att det inte är lika angeläget att höja åldersgränsen för en förmån till barn i de fall där hemmet är splittrat på grund av dödsfall. Av motionen framgår att barnpension i dag utbetalas enbart från folkpensioneringen till cirka 5 000 barn. Det gäller således barn som inte är berättigade till barnpension från tilläggspensioneringen. I och med ATP:s utbyggnad kommer antalet barn som enbart är berättigade till barnpension från folkpensioneringen att reduceras. Andra lagutskottet har vid behandlingen av motion II: 1204 uttalat att riksdagen tidigare har utgått ifrån att frågan om 16-årsgränsen skulle kunna bli föremål för en samlad bedömning under det reformarbete som pågår inom familjepolitiska kommittén och pensionsförsäkringskommittén. Utskottet anser att detta uttalande alltjämt har relevans och har ställt sig tveksamt till det lämpliga i att något år före familjepolitiska kommitténs slutredovisning av sitt arbete bryta ut frågan om en höjrning av åldersgränsen för bidragsförskotten. Utskottet säger vidare och, herr talman, jag ber att få citera: >Framför allt framstår det som en brist att man i propositionen behandlat frågan utan att samtidigt redovisa frågan om höjning av åldersgränsen för erhållande av barnpension inom folkpensioneringen. Bidragsförskott är efter 1964 års reform i ämnet att jämställa med ett ekonomiskt grundskydd för barnets försörjning av liknande karaktär som barnpension. Det framhölls vid reformens antagande att syftet med densamma bl.a. var att åstadkomma ett generellt och samordnat skydd till samtliga barn i ofullständiga familjer, oberoende av vad som var anledningen till att barnets underhåll från den ene av föräld rarna uteblev. Det var därvid naturligt att knyta an utformningen av bidragsförskotten i den nya lagen till barnpensionerna. Ett bifall till propositionen i förevarande del borde i konsekvens härmed följas av ett bifall till motionen II: 1204, i vilken hemställs om förslag till höstriksdagen om en höjning av åldersgränsen för barnpension inom folkpensioneringen till 18 år. Utskottet är emellertid inte berett att bifalla detta motionsyrkande, även om utskottet i sak kan ansluta sig till detsamma.» Klarare kan väl icke utskottet uttala sin mening beträffande det berättigade i yrkandet i motionen II: 1204. Att motionen trots detta enligt utskottet inte bör föranleda någon åtgärd hänger samman med att en höjning av åldersgränsen för rätt till barnpension kan påverka andra bestämmelser inom = folkpensioneringen, bl.a. bestämmelserna om änkepension. Jag anser snarare att den omständigheten att åldersgränsen för barnpension inom folkpensioneringen inte togs med 1 propositionen nr 64 är att betrakta som ett olycksfall i arbete än ett uttryck för att man hesiterat inför eventulla följdverkningar inom lagstiftningen då det gäller lag om allmän försäkring. Herr talman! Jag har inget yrkande, men jag vill ändå uttala den förhoppningen, att pensionsförsäkringskommittén, som avser att lägga fram slutbetänkande före årets slut, beaktar denna fråga. Tyvärr är det ju så att först när man tar ställning till kommitténs förslag i dess helhet kan frågan om åldersgränsen för barnpension inom folkpensioneringen tas upp till slutlig prövning. Detta innebär att höjningen av åldersgränsen för bidragsförskott och barnpension inte kan träda i kraft samtidigt, en omständighet som jag bekla gar. Herr talman! Till sist vill jag som medmotionär beträffande motion

Herr talman! Jag är medveten om att jag använde rätt lång tid för att karaktärisera de olika partiernas insatser. När en ledamot av regeringen kan ut-, tala sig som utbildningsminister Carlsson gjorde, är detta motiv nog för en ganska ingående granskning. Och jag kom med många citat av det enkla skälet, att jag anser att fakta är bättre än löst prat, och citat är ju fakta i detta sammanhang. regeringen har företagit en anmärkningsvärd nyorientering beträffande sin familjepolitik, att döma av familjeministerns uttalanden tidigare i dag. Jag tycker att det även i det fallet kan vara motiverat att genom citat ur regeringens officiella rapport få detta belagt. När det nu genomförs en betydande familjeskattereform, som många också förväntat sig skulle sammankopplas med en familjepolitisk reform, kan det finnas skäl att ganska utförligt gå in på de familjepolitiska frågorna, även om regeringen inte önskar göra det. Jag beklagar att fru Håvik inte ville ta upp den debatten.

Herr talman! Jag vill först understryka att det är en viktig reform som nu kommer att genomföras. Den omfördelning som sker genom att skattelättnader införes i de lägre och medelhöga inkomstskikten är en angelägen och befogad reform. Eftersom jag tillhör dem som under många år har sett det som en rättvisefråga att genomföra en individuell beskattning vill jag också betona värdet av att vi nu tar ett icke obetydligt steg mot en sådan reform. Ett mycket betydelsefullt inslag i den föreslagna skattereformen är att alla inkomsttagare beskattas efter en gemensam skatteskala och får ett lika stort grundavdrag vid kommunal och statlig taxe ring upp till en viss inkomstnivå. Under årens lopp har det pågått en livlig diskussion om möjligheterna att genomföra individuell beskattning, och för de flesta företrädarna för en reformering av skattesystemet har det också stått klart att en sådan reform inte kan genomföras i ett sammanhang med ett renodlat individuellt system, eftersom man måste ta hänsyn till att vissa familjer då skulle komma i kläm. Om det i ett skattesystem finns en dold subvention på bortåt 2 miljarder kronor, måste det onekligen bli kännbart för familjerna om man rycker bort den subventionen. Det som framgår som mest olustigt med det nuvarande systemet är att en högre inkomsttagares hemmamake så att säga är mera värd än den lågavlönades, eftersom det dubbla ortsavdraget ger högre utdelning ju högre inkomsten är. Detta är ett av motiven till de krav på en översyn av skattesystemet som har ställts. Skälen för att bibehålla någon form av hemmamakestöd har knappast kopplats samman med familjer i höglönelägen. I debatten har däremot anförts som ett starkt skäl för bibehållande av de dubbla ortsavdragen och en mildare skatteskala för de gifta att många familjer med en inkomsttagare återfinns i låglönegrupperna, att många äldre hemmakvinnor saknar utbildning och arbetsmöjligheter, att det för de yngre i första hand är barntillsynsmöjligheter som saknas 0. s. v. För att skydda dessa grupper har en rad förslag framförts i olika sammanhang. Man har bl.a. menat att frågan skulle kunna lösas via arbetslöshetsförsäkringen genom att extra avdrag kunde yrkas i samband med inkomstdeklarationen för familjer i låginkomstlägen och att vissa övergångsbestämmelser kunde grundas på åldersregler — för att nämna några exempel. Huvudtanken har således hos flertalet av dem som verkligen intresserat sig för genomfö randet av individuell beskattning varit att de ekonomiskt svagare grupperna skulle skyddas vid en övergång till ett nytt skattesystem. Det är därför enligt min uppfattning närmast chockerande att det förslag som nu föreligger — det gäller både propositionen och mittenförslaget — inte sätter någon övre gräns för fortsatt subventionering av äktenskapet som sådant. Jag vill inte bortse från de förbättringar som sker genom avdrag på slutskatten, så att subventionen åtminstone inte ökar med stigande inkomster. Det är naturligtvis en framgång i jämförelse med nuvarande system. Men att konservera ordningen att alla, oavsett hur hög deras inkomst är, skall ha ett avdrag för hemmamake är knappast motiverat eller välbetänkt inför en övergång till ett nytt system. Det extra avdraget på slutskatten reduceras ganska snabbt när den andra hemmavarande maken i en familj går ut i förvärvsarbete. I konsekvens härmed talar också starka skäl för en reducering även av hemmamakeavdraget i familjer i högre inkomstställning. En låglönefamilj med två förvärvsarbetande — det finns ju familjer med två heltidsarbetande vuxna med blygsamma inkomster — skall enligt det framlagda förslaget i propositionen och även enligt mittenförslaget också i fortsättningen vara med och betala hemmamakesubventionering för inkomsttagare som kanske ligger i 100 000-kronorsklassen eller däröver. Jag frågar mig om det är rimligt att professorsfruar, statsrådsfruar, direktörsfruar m.fl. skall subventioneras även i fortsättningen, vilket faktiskt skulle bli fallet om man väljer avdragseller bidragslinjen. Det förundrar mig också att fru Nettelbrandt som har gjort sig känd som en fanatisk särbeskattare inte har sökt göra något åt det här förhållandet. Eller är det möjligen så, att fru Nettelbrandt är mamma till förslaget om hemmama kebidrag och att syftet ytterst är att öppet och oförtäckt visa det orimliga i att hemmamakar i höginkomstlägen skall kunna kvittera ut bidrag? I motion II:1221 har vi tagit upp denna fråga, och vi anser att en reduktion bör ske av det extra avdraget på slutskatten i familjer med höga inkomster. Den reduktionen bör följa samma regler som föreslagits för grundavdragen och kunna sättas in omedelbart efter det att grundavdraget är avtrappat. Det skulle betyda att de 1 800 kronorna är helt borttrappade vid en taxerad inkomst på 61 500 kronor. Vi menar nämligen att det i de här inkomstlägena inte finns några som helst sociala skäl för att bibehålla en skattesubvention. Förslaget innebär att samtliga skattebetalare — gifta och ogifta, med eller utan barn — blir helt jämställda i skattehänseende i högre inkomstlägen och att individuell beskattning är totalt genomförd för deras vidkommande. Fru Kristensson var inne på den här frågan och menade att med den här metoden kommer ett inslag av sambeskattning att bibehållas allt framgent. Nu borde väl fru Kristensson ha bestämt sig. Moderata samlingspartiet har ju i skattedebatten gjort gällande att allt fler och fler kommer upp i inkomstlägen som innebär att de inte längre tillhör de två tredjedelar som vinner på den här skattereformen. I konsekvensens namn borde väl fru Kristensson också anse att allt flera kommer upp i dessa inkomstlägen och att de då också skulle förlora hemmamakeavdraget enligt vårt förslag. De cirka 100 miljoner kronor, som detta förslag skulle tillföra statskassan, borde rimligtvis tilldelas barnfamiljerna och då med fördel kunna sättas in där de gör den största nyttan, nämligen på servicesidan, vilket skulle ge flera hemmamakar möjlighet att förvärvsarbeta. 100 miljoner kronor räcker onekligen ganska långt i just detta sammanhang. Man kan bygga cirka 7000— 8 000 nya daghemsplatser eller man kan klara totaldriften för cirka 15 000 platser under ett år för denna summa. Nu skall ju också kommunerna vara med på ett hörn när det gäller denna sak, så i själva verket räcker pengarna mycket längre om man vill använda dem som stimulansbidrag utöver de bidrag som redan är beslutade av årets riksdag. Jag har tagit upp detta spörsmål för att visa att det finns bättre sätt att använda en summa av denna storlek än att låta pengarna gå till personer som knappast behöver subventionerna. Jag är övertygad om att t.ex. barnstugeutredningens ledamöter skulle bli tillfredsställda därest de fick klarsignal om ett anslag av denna storleksordning. Jag vill sedan slå fast att vi som har motionerat i övrigt accepterar det skyddsmoment som införande av ett slutskatteaydrag utgör för lågoch medelinkomstgrupperna, men att vi på sikt genom olika reformer bör kunna komma fram till ett system med en total individuell beskattning. I reservationen 17 till bevillningsutskottets betänkande nr 40 har fru Holmqvist och fröken Ranmark i stort sett ställt upp på motionärernas sida. Det som skiljer oss åt är att de har gått in i ett marginalskatteresonemang, som jag inte helt kan ansluta mig till. Det finns personer som beskattas som ensamstående, d. v. s. de kommer inte att få något skatteavdrag men har ändå försörjningsplikt gentemot t.ex. äldre barn, syskon, föräldrar eller någon annan. Kan de bära skatterna utan extra avdrag, så bör förhållandet vara detsamma med de familjer som vi har avsett i jämförbara inkomstlägen.

Jag beklagar att detta inte kan ske i samband med bidragsförskottsreformen. Till sist vill jag helt kort gå in på de familjepolitiska frågorna. Det är närmast det lättsinniga mittenförslaget om ett vårdnadsbidrag på 500 kr. som jag vill säga några ord om. När vi under ett par år diskuterat ett vårdnadsbidrag är det knappast någon som över huvud taget rört sig med en summa på några hundralappar per år eller närmare bestämt inte fullt en tia i veckan. Vad ett sådant belopp skall ha för betydelse då det gäller möjligheterna att stanna hemma eller att använda pegarna för barntillsyn övergår åtminstone mitt förstånd. Hade vi i familjepolitiska kommittén tagit lika lätt på vår uppgift att söka finna en rimlig och realistisk lösning av denna fråga, så är det troligt att vi för länge sedan hade klarat av detta. Men vi gör det inte lika enkelt för oss, utan vi anser att det måste allvarligt övervägas hur det framtida stödet bäst bör fördelas, hur man rent tekniskt skall lösa frågan och hur finansieringen skall ske. Vi står nu inför slutetappen av vårt arbete efter att ha framlagt tre betänkanden som legat till grund för beslut i riksdagen. Det finns starka skäl att låta kommittén fullgöra uppdraget, inte minst med tanke på att vi får ett nytt skattesystem som också kan komma att påverka barnstödets fortsatta utformning. Jag tror uppriktigt sagt att barnfamiljerna i landet — och kanske framför allt barnfamiljer i lågoch medelinkomstskikten — har allt att vinna på att kommitténs förslag avvaktas. Förslaget kommer att grundas på en stor undersökning angående barnförsörjares och andras ekonomiska situation — man får alltså ett jämförelsematerial. I synnerhet ägnar vi stor uppmärksamhet åt ensamförsörjarfamiljernas problem. Personligen anser jag att en av våra allra viktigaste uppgifter är att lösa grundtrygghetsfrågorna för alla familjer vid ett barns födelse och under de första levnadsåren. Att lättsinnigt utarbeta reformförslag i valtider utan att närmare fundera över vad man gör och vart man syftar, bör få stå för mittenpartiernas räkning. Jag kan trösta herr Romanus med att det kommer att bli familjepolitiska reformer även i fortsättningen. Jag vill också framhålla att det år efter år bedrivits en utbyggnad av familjepolitiken, om man nu ser på alla de olika delar som ingår i det familjepolitiska systemet. Enligt herr Romanus är det t.ex. alldeles betydelselöst att 400 000 familjer med 700 000 barn har fått ett familjebostadsbidrag. Det var också en utomordentligt intressant nyhet att herr Romanus anser att det är fel att subventionera barnstugorna. Har folkpartiet så ringa intresse för en barnstugeutbyggnad? Jag tyckte mig känna igen vissa resonemang från moderata samlingspartiet i det här sammanhanget. Jag har faktiskt inte hört dem förut från folkpartihåll. Sedan var herr Romanus inne på en lång målsättningsdiskussion, och han tog upp frågan om en utjämning mellan barnfamiljerna och andra. Familjepolitiska kommittén har redan i sitt första betänkande angivit en målsättning när det gäller den framtida familjepolitiken. Där har man kort och gott sagt att det gäller att alla barn skall ha en chans att leva på en någorlunda likvärdig nivå. Detta är enligt min mening kanske den bästa målsättning vi över huvud taget kan ha. Vi behöver inte resonera särskilt mycket mer om detta om vi verkligen har denna målsättning. Det var intressant att lyssna till herr Aomanus när han i sitt anförande helt plötsligt tog upp detta med hemmamakebidraget och menade att det var ett stöd till barnfamiljerna. Det har jag heller inte hört förut. Minst hälften av dem som kommer att få detta stöd har inga barn. Därför är det inte helt riktigt att räkna in bidraget i det familjepolitiska stödet på det sätt som herr Romanus gör. När det gällde frågan om vilka som har varit pådrivare i fråga om den individuella beskattningen så räknade herr Romanus upp flera av folkpartiets motioner. Han sade bl.a. att man drivit frågan om fullt genomförd individuell beskattning. Men varför står ni inte för era förslag nu? Ni går ju inte på linjen med en fullt genomförd individuell beskattning här i dag. Det är det ingen annan som gör heller för den delen, men ni gör det då rakt inte alls. Ni vill i stället ge hemmamakarna cirka 1,8 miljarder i bidrag, och ni gör allt för att konservera systemet genom att ni föreslår att detta skall genomföras medelst bidrag. Varför har ni inte löpt linan ut? Ni har ju haft chansen, eftersom vi har gått i bräschen och även tagit emot kritik från folkpartiet i början av detta år. Varför har ni inte försökt begränsa subventionerna åtminstone genom att biträda förslaget i motionen II:1221 när ni nu inte själva har kunnat prestera något förslag i den riktningen?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

Herr talman! Herr Romanus var onekligen inne på att de familjer som inte kunde få sina barn placerade i barnstugor skulle tänkas bli irriterade över att de måste subventionera tillsynen av de barn som får plats på barnstugor. Herr Romanus kan väl ändå inte bestrida att han räknade upp en rad motioner som folkpartiet väckt och att han i det sammanhanget sade att folkpartiet krävt full individuell beskattning. Jag anser att nu hade ni verkligen haft chansen att visa att ni menade någonting med detta, om ni också velat ta den kritik som skulle ha kommit på ett sådant förslag.

Herr talman! Jag skall beröra ett annat område än familjebeskattningen och den problematik som följer med den. Jag skåll tala litet om försäljningsskatten på guldsmedsvaror. Det är en fråga som vi motionärer har haft uppe flera år, och vi har tagit upp den i år igen i motionerna I: 1051 och II: 1211, där vi yrkar att den särskilda försäljningsskatten på guldsmedsvaror måtte avvecklas från den 1 januari 1971. Svenska guldsmedsvaror' belastas förutom av mervärdeskatt av en 25-procentig försäljningsskatt på varans pris före skatt. Till staten inlevereras således 20 procent av varupriset inklusive försäljningsskatt. Mervärdeskatt utgår ju även på denna punktskatt. En av de viktigaste principerna för vårt skattesystem är att det skall vara konkurrensneutralt. Skattelagstiftningen skall inte utan alldeles speciella skäl hindra konkurrensen vare sig mellan olika typer av företag eller mellan olika varuslag eller skilda branscher. Detta var också ett av skälen för mervärdeskattens införande. Försäljningsskatten på guldsmedsvaror följer sannerligen inte denna princip. Tvärtom har den en konkurrensnedbrytande effekt och har därigenom försatt hela guldsmedsbranschen i en utomordentligt svår situation. Försäljningen av guldsmedsvaror har trots de goda konjunkturerna gått ned kraftigt under senare år. Denna nedgång beror inte på bristande kvalitet hos den svenska produktionen eller de varor som saluförs i Sverige. Vårt land anses tvärtom internationellt sett stå på ett mycket högt plan i fråga om de varor som tillverkas inom guldsmedsyrket, och detta gäller både formgivning och kvalitet. Orsakerna är att söka på annat håll. Här spelar prisfrågan utan tvivel en mycket stor roll. Nedgången i försäljningen tvingar nu guldoch silversmeder, både anställda och företagare, att överge det yrke de lärt sig. Ofta måste företag läggas ned. Ett flertal personer inom branschen håller på att omskola sig. Det är sant att vi har ett mycket hårt klimat inom företagarvärlden med starka förändringar och snabba strukturomvandlingar, och det är ingen ovanlig företeelse att företag läggs ned och människor får byta arbete. Man måste emellertid starkt reagera mot att en punktbeskattning -— som det här är fråga om — är så hård, att den avgjort försämrar en branschs konkurrensläge och äventyrar hela dess existens. Det finns enligt min mening inget rimligt motiv att behålla en sådan speciell beskattning. -. i Vid skattens genomförande åberopades som motiv att guldoch silvervaror var att betrakta som lyx. Den bedömningen tycker jag inte är adekvat i dag. Det finns ett flertal andra varor som man med samma rätt kan påstå är lyxbetonade. Det är inte svårt att räkna upp en rad varugrupper som ofta utgör köpalternativ till guldoch silvervarorna men som kommer i ett betydligt gynnsammare prisläge på grund av att de inte punktbeskattas. Det är ett rättvisekrav att de som lärt sig yrket och ägnar sig åt branschen får konkurrera med andra yrkesutövare på samma skattemässiga villkor. Det är som sagt en vedertagen princip i det svenska skattesystemet att beskattningen skall vara konkurrensneutral; detta måste också gälla guldsmedsbranschen. Från branschens sida hade man starka förhoppningar om att punktskatterna på guldsmedsvaror skulle försvinna när mervärdeskatten infördes. Så blev dock inte fallet. Nu hade man hoppats på att denna skattebelastning skulle avlägsnas när den föreslagna momshöjningen skulle träda i kraft. Men inte heller vid det här tillfället har finansministern velat tillmötesgå de berättigade kraven, vilka skulle ha möjliggjort för branschen att tävla på samma villkor som andra konkurrerande branscher. Att varuskatterna är ett allvarligt hot mot branschens fortbestånd förstår man när man gör klart för sig att försäljningsskatten tillsammans med mervärdeskatten och den särskilda kontrollavgiften på guldoch silvervaror utgör nära 40 procent av varans pris efter den 5-procentiga höjningen av mervärdeskatten. Härav utgörs ca 23 procent av den särskilda guldskatten, om man i denna också räknar in momsen. Härtill kommer att branschen har icke oväsentliga kostnader för kontroll och redovisningsförfarande — en belastning som många andra branscher inte har. Svenskarna är som bekant ett resande folk, och på sina utlandsresor förser sig turisterna ofta med varor som kan köpas fördelaktigare i det besökta landet än i Sverige. Enligt statistiken besökte över 1,5 miljoner svenskar utomnordiska länder förra året. Då kan man förstå den utveckling branschen haft. Om man räknar med att var tredje svensk köper guldvaror för ungefär 100 kronor i utlandet blir det ett sammanlagt belopp av cirka 50 miljoner kronor. Det motsvarar mer än väl det skattebortfall som skulle inträffa vid ett borttagande av den speciella punktbeskattningen för guldsmedsvaror. Till detta kommer att man i Danmark och Norge har tagit bort den speciella beskattningen, vilket medför att guldsmederna i de svenska gränsstäderna har det utomordentligt besvärligt. Självfallet köper folk sina guldoch silvervaror på andra sidan gränsen. Dessutom tillkommer en speciell skatteteknisk historia. Alla guldsmedsvaror som köps här i landet och som går på export är befriade från både mervärdeskatt och den speciella punktskatten. Inom branschen har man också konstaterat, via den guldstämpelavgift som man får erlägga och där det influtna beloppet sjunkit, att det inte säljs större guldsmycken i Sverige i samma omfattning som tidigare procentuellt sett. En kund kan nämligen mycket väl gå in i en guldsmedsaffär här i landet, köpa ett mycket dyrbart guldsmycke och begära att få en tullhandling utfärdad på varan — han behöver bara säga att han skall skänka bort guldsmycket till någon bekant i utlandet. Då slipper han omedelbart erlägga dels den speciella punktskatten, dels mervärdeskatten. Enligt vad som upplysts inom branschen är det inte ovanligt att kunderna går till väga på detta sätt. Kunden kan sedan resa över gränsen, klarera ut varan och sedan behålla smycket. Denna utveckling är naturligtvis inte riktig, men människor som kommer underfund med de skattetekniska problemen lär sig ju ofta hur man skall undgå att betala skatt. Om punktskatten på guldsmedsvaror slopades, skulle sådana här företeelser försvinna. Det finns också anledning att hänvisa till tidigare uttalanden i skattefrågor om att man inom de nordiska länderna skall söka uppnå en harmonisering av lagstiftningen. Detta är, anser jag, ytterligare ett skäl för att slopa den SpeCiera skatten på guldsmedsvaror. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 24 vid bevillningsutskottets betänkande nr 40.
Herr talman! Jag vill också trots den sena timmen något gå in på företagarproblemen i samband med skattefrågorna. De beslut som vi fattar när det gäller skatterna kommer i mycket hög grad att påverka människornas vilja att göra en effektiv arbetsinsats i samhället. Jag tror att detta alldeles särskilt gäller kapitalskattepolitikens utformning och när vi kommer in på egenföretagarnas problem. Det insatta kapitalet i företagen utgörs i allmänhet av fasta tillgångar, således ej likvida eller snabbt konvertibla medel. Jag skall därför bara helt kort försöka koncentrera mig till den del av utskottets utlåtande som gäller kapitalskatterna och familjeföretagen. Kapitalskatter som åläggs egenföretagaren betalas regelmässigt genom ökat personligt uttag ur rörelsen. Främst drabbar detta de expansiva företagen, där företagsledarens framtidsoptimism och ansvar för samhälle och anställda gör sig gällande. Trots bristande lönsamhet, bl.a. beroende på regeringens näringspolitik, har företagarna fortsatt att plöja ned kapital för konsolidering och vidareutveckling. Det kärva läge på kreditmar knaden, som vi nu upplever och som särskilt hårt drabbar de mindre och medelstora företagen, innébär i praktiken för många ett direkt kreditstopp. Detta medför akuta kapitalproblem. Det gäller likviditeten i stort, vilket även kan innebära svårigheter att erlägga skatter av olika slag, t.ex. arvsoch förmögenhetsskatter. Det förefaller, herr talman, orättvist och samhällsekonomiskt felaktigt att belasta denna kategori av företagare med skatter vilkas erläggande innebär tvång att realisera i företaget bundna tillgångar. Man borde i detta sammanhang ha rätt att efterlysa en radikalt ändrad inställning från samhällets sida till dessa progressiva företagare, som i så hög grad utgör förtruppen när det gäller vårt lands ekonomiska tillväxt. "Finansministern har i proposition 71 med förslag till ändring av kapitalskatterna insett familjeföretagens stora betydelse för samhällsekonomin. Denna betydelse har bekräftats i debatten både igår och i dag. Det är i och för sig mycket glädjande. Men även om propositionen utgör ett steg i rätt riktning finns det dock anledning till vissa erinringar. Redan de nu gällande skatteskalorna beträffande förmögenhetsoch arvsskatt innebär allvarliga skador för familjeföretagen. Det bestyrks bl.a. av det faktum att antalet. konkurser ökat redan under första kvartalet i år med nära 50 procent eller noga räknat från 420 tilk.600. Förmodligen :kommer den siffran att stiga ännu snabbare under resten av året. Det innebär en ytterst besvärlig situation för de mindre och medelstora företagen. i vårt land. Det är också många företagare som tröttnat och därför önskar sälja sina företag. Ett annat alternativ är att överflytta verksamheten till utlandet. Antalet förfrågningar hos bankerna angående möjligheterna till etablering utomlands är i år större än tidigare. Skärpningen av kreditåtstramningen kommer” säkert att få betydligt: allvarligare konsekvenser för näringslivet än vad regeringen tror. Läget är alltså: ytterst allvarligt. Problemet är således inte enbart att förhindra en skatteskärpning, utan fastmer att minska den totala skattebörda som åvilar familjeföretagen. Av motionerna I: 1055 och II: 1243 från moderata samlingspartiet framgår bl.a. de förräntningskrav som måste uppfyllas för att skatterna skall kunna betalas utan att företagets fortbestånd äventyras. För att erlägga dessa kapitalskatter ställs det orimligt höga förräntningskrav på företagen, ända upp till 25 procent. Dagens situation innebär för det stora flertalet företag en mycket låg räntabilitet. Gjorda undersökningar visar att det i de flesta fall handlar om under 15 procent. Finansministern har uppdragit åt kapitalskatteberedningen att i sitt fortsatta arbete ytterligare undersöka kapitalskatteproblematiken i familjeförtagen. I det enskilda motionsparet I: 1063 och II: 1244 har företagarrepresentanter i riksdagen, representerande de tre borgerliga partierna, hemställt om uppdrag för kapitalskatteberedningen att undersöka möjligheterna till en omvärdering av dödsbotillgångarna när förmögenheten utgörs av andelar i familjeföretag. Motionen går ut på att den del av förmögenhetsvärdet i familjeföretag som . understiger 2 miljoner kronor nedräknas till hälften vid beräkning' av kvarlåtenskap. Detta innebär en önskvärd precisering av utredningens uppdrag. Finansministern föreslår också i propositionen en reduceringsregel vid beräkning av förmögenhetsskatt för ägare av familjeföretag, innebärande för förmögenhetsägare i området 0,5—2 miljoner kronor en lättnad i beskattningen. Mot bakgrund. av vad jag inledningsvis anfört angående de nuvarande kapitalskatternas inverkan på egenföretagarna vill jag instämma i reservation 14 avseende en lindring av förmögenhetsskatten redan vid 300 000 kronor. Det är ytterligare en skattefråga som jag här något vill beröra, nämligen för säljningsskatten på <guldsmedsvaror. Herr Andersson i Örebro har ju nyss mycket ingående redovisat skälen till att denna skatt bör tas bort. Enligt min och mångas uppfattning saknar denna skatt i dagens läge helt berättigande. Den snedvrider konkurrensen och stimulerar, som tidigare nämnts, till inköp i utlandet, något som vi i dagens svåra valutasituation bör undvika. Härtill kommer att den ur statsfinansiell synpunkt har synnerligen ringa betydelse. Herr talman! Med stöd av vad jag här framhållit yrkar jag bifall till reservationerna 14 och 24. Undertecknad anhåller härmed om ledighet från riksdagsarbetet under tiden 15—19 samt 25—28 maj 1970 på grund av utlandsresor.

Herr talman! I våra likalydande motioner 1I:409 och 11:450 yrkar vi att det allmänna barnbidraget om mervärdeskatten höjs — vilket nu torde bli fallet — skall ökas med ytterligare 100 kronor utöver vad som föreslagits i statsverkspropositionen. Motiveringen för detta yrkande har vi redovisat i motionerna. Andra lagutskottet har inte heller i sitt utlåtande nr 40 bestritt att vi har rätt i vår beskrivning av den utveckling som skett till följd av de allmänna prishöjningarna. När vi skrev våra motioner i januari månad i år önskade vi emellertid inte att få så rätt som vi fått genom de till dags dato inträffade prishöjningarna. Dessa har blivit större än vad myndigheterna räknade med elier hade kunnat tänka sig. Till detta kommer nu de prishöjningar på livsmedel som träder i kraft den 1 juli, och sedan kommer som kronan på verket den höjda mervärdeskatten den 1 januari 1971. En annan sak att observera är att det i januari i år gällde en höjning av mervärdeskatten på 4 procent, men nu vet vi att den blir 5 procent. Som motiv för den föreslagna höjningen av barnbidräget med 300 kronor anges i statsverkspropositionen dels att bidragets realvärde bör bibehållas med hänsyn till den höjda mervärdeskatten, som alltså då beräknades till 4 procent, dels att en höjning var motiverad med hänsyn till de senaste årens prisutveckling, dels slutligen att barnfamiljerna skulle få en reell standardökning. Allt detta låter ju bra, men uppgifterna håller tyvärr inte vid en närmare granskning. I våra motioner har vi med siffermaterial från riksdagens upplysningstjänst klart visat att det skulle ha behövts en höjning av barnbidraget med 315 kronor per barn och år bara för att kompensera den penningvärdeförsämring som skett sedan barnbidraget höjdes senast. Det skedde som bekant för fem år sedan. Vi skall i sammanhanget också lägga märke till att i beloppet 315 kronor inte har medräknats den fördyring som barnfamiljerna får vidkännas genom den höjda mervärdeskatt som träder i kraft den 1 januari 1971, och inte heller har hänsyn tagits till den standardhöjning som man ändå räknar med skall äga rum under innevarande år. Vårt yrkande om en ytterligare höjning av barnbidraget med 100 kronor på grund av momshöjningen har sålunda full täckning — under förutsättning att man skall ta fasta på vad som skrivits in i statsverkspropositionen om motiven för en höjning av barnbidraget. Utskottet har inte heller bestritt riktigheten i det siffermaterial i våra motioner som stöder vårt krav på en ytterligare höjning av barnbidraget. I stället skriver utskottet att barnbidraget inte skall ses isolerat från det övriga familjestödet utan att hänsyn också skall tas till de förbättringar i annan form som genomförs för barnfamiljerna. Därför anser utskottet att den föreslagna höjningen om 300 kronor är väl avvägd; trots att utskottet som sagt inte kunnat bestrida riktigheten i det siffermaterial vi redovisat. Detta synsätt måste vi förkasta. Det måste ju i realiteten innebära att man vid genomförandet av andra förbättringar, t.ex. av bostadstillägget, skulle ha räknat med eller sneglat på att en del av förbättringen egentligen skulle vara täckning för ett icke tillfredsställande barnbidrag. Men så har sannerligen heller inte varit fallet. De förbättringar som genomförts på andra områden har i stället enligt vår uppfattning ständigt tagits till i underkant. Detta förhållande har vi från vänsterpartiet kommunisterna genom olika motioner sökt rätta till, men vi har hittills inte lyckats härmed. Den förutsättning som fastlades för många år sedan och som man sedan dess ständigt uttalat sig för, nämligen att barnbidraget skall vara grundstommen i konsumtionsstödet till barnfamiljerna, gäller väl fortfarande. Man vill nu genomföra en förbättring av barnbidraget, som dock redan från början innebär att barnfamiljerna inte får den kompensation som de med all rätt kan fordra i vårt samhälle. För vår del kan vi inte acceptera ett sådant förfaringssätt. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till vårt motionspar 1: 409 och 11: 450. För den händelse att dessa motioner bifalles yrkar jag också bifall till vårt motionspar I1:437 och II: 396, som behandlas i statsutskottets utlåtande nr 100. Dessa motioner avser den anslagsmässiga delen av yrkandet. I andra lagutskottets utlåtande nr 40 behandlas också en annan vpk-motion, II: 1208. Vi har där i år liksom vi gjort under en lång följd av tidigare år yrkat på att de allmänna barnbidragen skulle göras värdebeständiga genom någon form av indexreglering. Därigenom skulle ju barnfamiljerna på ett bättre sätt än nu kunna tillförsäkras samma andel i den allmänna standardhöjningen som andra grupper i samhället. I år liksom tidigare skriver utskottet att frågan om värdebeständighet kommer att uppmärksammas i pågående utredningsarbete. Vidare framhåller man att barnbidragen skall höjas genom särskilda beslut. Det är därvid underförstått att man avser tiden fram till dess att utredningarna ligger klara. Ja, herr talman, om dessa barnbidragshöjningar verkligen genomfördes regelbundet och i acceptabel form genom särskilda beslut, kunde man givetvis tills vidare acceptera. detta resonemang. Det kan emellertid inte föras hur länge som helst. Det har inte heller i praktiken varit så att barnbidragen följt med i utvecklingen. Jag vill erinra om vad jag tidigare sade att det var fem år sedan någon justering senast gjordes. Vad vi syftar till med vår motion II: 1208 sammanfaller i stort sett med kraven i reservationen 4 vid andra lagutskottets utlåtande nr 40. Vi kan därför i denna fråga ansluta oss till den nämnda reservationen.

Herr talman! Demokrati är inte ett slags informationssystem eller en sorts opinionsinstitut, vars funktionsduglighet man kan bedöma efter hur effektivt information gått ut eller hur till fredsställande ur olika synvinklar opinioner mätts. När regeringen uppfattar klandret mot dess tillvägagångssätt vid presentationen av dess skattepropositioner som om kritiken gällde brister i informationsflödet eller opinionsmätningen visar den, att den dess värre inte förstått innebörden och värdet av den demokratiska arbetsordning som vi sedan länge tillämpat i vårt land. Poängen med demokrati är att alla skall ha tillfälle att vara med och debattera olika politiska frågor och förslag, d.v.s. att alla skall hjälpas åt. Det hindrar förvisso inte att ett slutligt förslag från regeringen får en klart politisk inriktning. Det har allt oftare funnits anledning att klaga på att denna arbetsordning åsidosatts, och resultatet blir därefter. Man nöjer sig med ett ofullständigt grundmaterial, förslagen blir ogenomtänkta, konsekvenserna kommer som en överraskning för regeringen, som t.ex. får dra tillbaka eller ändra förslag. När oppositionen kritiserar regeringen i detta avseende är det alltså inte en skara människor som klagar över att de inte får veta mera om vad de stora sysslar med utan ett allvarligt påpekande att regeringen ifrågasätter hela den arbetsordning som vår demokrati är uppbyggd på. Insyn och medinflytande är aktuella begrepp i debatten, inte minst i regeringspartiet. Men ett grundläggande krav för att man skall kunna komma närmare dessa höga mål är att samhället organiseras så att det över huvud taget blir begripligt för medborgarna. Hur skall dessa annars kunna göra sitt inflytande gällande? Kritiken mot det skattesystem som nu torde avlösas har just gällt dess oöverskådlighet, dess karaktär av lapptäcke — människorna har reducerats till enbart skatteobjekt. Det är t.ex. en gåta att man inte under alla år lyckats införa ett deklarationsförfarande som inte sätter människor i den förnedran de situationen att inte begripa någonting. Men nu skall vi alltså få en skattereform — den mest genomgripande sedan andra världskriget enligt propositionen 70. Nu hade man möjlighet att skapa ett skattesystem som var överskådligt för medborgarna, inte minst för att ge dem möjligheter till kontroll av rätt och rättvisa. Har regeringen lyckats åstadkomma detta? Svaret är nej; det är ett ofullgånget, halvhjärtat förslag, där genomgående principer lyser med sin frånvaro. Den politiska inriktningen har kanske ansetts vara tillräcklig som bärande princip. Men vilken är då den? Det är intressant att studera propositionen 70, propositionen 71 och finansministerns lilla bok Fakta om skatten; såvitt jag har kunnat finna använder han ingenstans ordet jämlikhet. Majoriteten i bevillningsutskottet talar däremot om jämlikhet, och ute på gator och torg framhäver partikamrater reformen som ett paradexempel på en jämlikhetsreform; så karakteriseras den också i socialdemokraternas valhandbok. Jag finner det skäligt att anta att utskottsmajoritet, partikamrater och valhandbok tar över finansministern. Jämlikhet är alltså den bärande principen. Ja, låt oss då se efter hur det är med: den saken. Är det jämlikt att en ensamstående får en minskad skatt hela vägen upp till en inkomst av 150 000 kr., medan en ensamstående med barn under 16 år får en skatteskärpning redan vid 40 0009 kronors inkomst? är det jämlikt att marginalskatten i inkomstlägen mellan 20000 och 55000 kr. stiger med från 2,5 procent ända upp till 9,9 procent för gift med hustru utan inkomst, medan det i inkomstlägen därefter upp till 70 000 kr. blir en lindring i marginalskatten? Är det jämlikt att en gift man med hustru utan inkomst i en kommun med 24 kronors utdebitering får betala 4 433 kr. på en inkomst av 20 000 kr., medan en annan med samma in komst i en kommun med 18 kronors utdebitering får betala 3537 kr. — en skillnad på 896 kr. vid en inkomst av — jag upprepar det — 20 000 kr.? Den beroendeställning, som sambeskattningen gett den gifta kvinnan, bör inte längre accepteras, säger finansministern som motiv för att införa individuell beskattning. Det är en viktig jämlikhetsreform särskilt för kvinnorna, säger valhandboken med en obetalbar formulering. Jag har sett tillräckligt många avskräckande exempel på den beroendeställningen för att vara en varm anhängare av individuell beskattning. Men skatteförslaget är inte mera jämlikt än att det frångår den upphöjda motiveringen när det gäller inkomst av annan fastighet, tillfällig förvärvsverksamhet och kapital — där må kvinnar få förbli beroende. På vilken grund? Jo, man kan befara skatteflyktåtgärder. Ett ganska stort antal myndigheter och organisationer avvisar sådana avvikelser från principen om individuell beskattning i sina remissyttranden över familjeskatteberedningens förslag, men finansministern och utskottsmajoriteten förblir principlösa. "Att en marginalskatt av den höjd som föreslås kan befaras medföra att skattesmitningen ökar bekymrar däremot inte. Samma motivering, svårigheterna att effektivt kontrollera medborgarna, tas som intäkt för att inte införa individuell beskattning för de familjer där makarna gemensamt driver jordbruk eller rörelse. Jämlikhet är alltså ingen genomgående princip i förslaget. En princip som borde vara grundläggande för varje skattesystem är rättvisa. Jag har redan pekat på ett antal fall som bryter också mot den principen. Det finns ytterligare exempel. Det är och förblir en orättvisa att folkpensionen beskattas, vilket då folkpensionsavgiften inte är avdragsgill innebär en dubbelbeskattning. Utskottsmajoriteten vill inte inse det. Den hävdar att folkpensionärer, om 'skattefri het skulle gälla, skulle få större förmåner än andra skattskyldiga. Utskottet noterar att den totala marginaleffekten i vissa inkomstlägen kan uppgå till 90 procent för folkpensionärer men säger att man inte kan göra någonting at detta med hänsyn till skatteförmågeprincipen.. Man bör nog akta sig för att införa ett resonemang om skatteförmåga i det här sammanhanget. I det här fallet begränsar man dubbelbeskattningen till en åldersgrupp. Vad hindrar att man med den motiveringen går in litet då och då, under året t.ex., och ser efter vad människor i allmänhet har kvar av sina redan beskattade inkomster, d.v.s. om de möjligen har yvtterligare skatteförmåga? En ganska bristfällig rättvisa ger man barnfamiljerna, något motvilligt till och med. Det strider egentligen mot principen om individuell beskattning, säger utskottet. En särbehandling av barnfamiljerna innebär emellertid ingalunda något avsteg från principen om individuell beskattning utan är en självklar komplettering. Fullvuxna människor kan i regel försörja sig själva, barn kan det inte. även en individuell beskattning måste naturlitvis ta hänsyn till skatteförmågan. Kostnader för vård av sjuka eller åldriga anhöriga minskar också skatteförmågan liksom handikapp av olika slag; det senare föredrar utskottsmajoriteten att helt bortse ifrån. Rättvisa är tydligen inte heller en princip man arbetat efter. Skatteförmågeprincipen använder man bara när det passar. På en punkt är reformen en rättvisereform, nämligen då skatten minskas för låginkomsttagarna. Att skattebördan måste lindras för dessa grupper råder det som utskottet påpekat enighet om inom alla partier. :Om regeringen verkligen med: det här förslaget lyckats göra deras situation så mycket bättre; återstår att se när skattereformens verkningar börja visa sig: löneökningar och därmed ' prisstegringar drabbar lågin komsttagarna hårdast. | Låt mig i detta sammanhang få säga någonting om utskottsmajoritetens utlåtande om förslaget från vårt håll beträffande en utredning av möjligheterna att införa negativ skatt. Om en sådan skrivning som man finner i det här utskottsutlåtandet accepteras och blir accepterad i andra utskott, kan vi helt avskriva utredningsväsendet. Jag har i en motion i år yrkat och fått avslag på en begäran om en grundlagsreglering av utredningsväsendet — jag framförde bl.a. att den hastiga tekniska och ekonomiska utvecklingen kräver en snabbare handläggning av ärendena. Jag har blivit bönhörd över hövan, när utskottet här raskt går igenom problematiken — som har avsevärt intresse för låginkomsttagarna — och konstaterar att negativ skatt medför i det närmaste oöverstigliga svårigheter. Ett system som saknar bärande principer — och det gör detta förslag — är omöjligt att överblicka för den enskilde medborgaren. Undantagen blir för många. Skattebetalaren kan inte känna sig som en medborgare som lämnar sitt bidrag till det gemensamma arbetet, utan uppfattar sig som ett skatteobjekt som är utsatt för en större eller mindre utplundring. Det har många gånger omvittnats att skattesmitningen i olika former är ett stort problem och innebär ett avsevärt inkomstbortfall för det allmänna. Det viktigaste botemedlet är emellertid inte ett utvidgat kontrollsystem utan en skattekonstruktion som kan överblickas och förstås därför att den är rättvis och principfast. Utskottsmajoriteten återkommer då och då i sitt betänkande till att en rättvisa, som i och för sig är önskvärd, skulle medföra inkomstbortfall — en för mig i hög grad stötande formulering. Den styrker mig för övrigt bara 1 min uppfattning, som jag inte är ensam om, att skatteförslaget långt ifrån i första hand har till syfte att skapa jämlikhet och rättvisa, utan är ett för socialdemokratin ganska normalt skattehöjningsförslag. Yrkandet från mitt parti om uppskov till hösten för en ytterligare bearbetning av förslaget är synnerligen motiverat. Att ett sådant yrkande över huvud taget skall behöva framställas borde vara pinsamt för regeringen. Ett reformförslag, behandlat enligt en arbetsordning som kan betecknas som demokratisk, skulle ha varit mera konsekvent och fullständigt. Slutligen, herr talman, vill jag rikta uppmärksamheten på bevillningsutskottets skrivning på s. 100 i betänkandet nr 40. Utskottet vill där »understryka nödvändigheten av att kommunerna i största möjliga utsträckning anpassar sin expansion till det ökade skatteunderlag som skapas genom den årliga tillväxten i samhällsekonomin>. Jag tror att många känner igen formuleringen från moderata motioner, givetvis ständigt avslagna. Skulle man inte snart kunna tänka sig att utsträcka denna rekommendation också till staten, i samhällets och medborgarnas intresse? Jag ansluter mig, herr talman, till de yrkanden som har framställts av företrädare för moderata samlingspartiet.

Herr talman! Kan vi ha en väsentligt högre kapitalbeskattning i vårt land än man har i andra länder? Det är en viktig fråga, och svaret måste till stor del bli beroende av hur vi bedriver vår näringspolitik, hur energiskt vi för den fulla sysselsättningens politik och vilka villkor vi ger kapitalbildningen.

privata kapitalbildningen, då har man en situation där det kan förefalla svårt att använda beskattningen som ett effektivt utjämningsinstrument, och då kanske man halkar in på sådana lösningar som moderata samlingspartiet har en viss dragning till, nämligen att sänka skatten för de bäst ställda. | | Men om man i stället bedriver. en aktiv näringspolitik, satsar hårt på en politik för full sysselsättning och ger den kollektiva kapitalbildningen hyggliga utvecklingsmöjligheter behöver man inte på samma sätt känna trycket av att man måste anpassa t.ex. kapitalbeskattningen till den låga nivå som finns i utlandet. Kapitalbeskattningen har under efterkrigstiden varit hårdare i vårt land än i många andra länder. Samtidigt har vi upplevt att den svenska ekonomin har utvecklats på ett positivt och gynnsamt sätt. Nu står vi inför en viss uppstramning av kapitalbeskatiningen — den första egentliga skärpningen på drygt 20 år. Det är naturligtvis svårt att med bestämdhet säga att den eller den avvägningen är exakt den rätta, men jag har ändå en känsla av att det i nuläget skulle vara möjligt att gå längre än vad propositionen och utskottet föreslår när det gäller förmögenhetsskatten. Utskottets förslag innebär att förmögenhetsskatten skall öka netto med 30 miljoner kronor. Det kan kanske inte anses vara en särskilt stor summa i förhållande till den totala förmögenhetsskatten på ca 400 miljoner kronor. Om man dessutom beaktar den ökning av förmögenhetssumman som <samtidigt sker är denna reform av förmögenhetsbeskattningen mer en omfördelning mellan de olika förmögenhetsägarna än en omfördelning mellan förmögenhetsägarna å ena sidan och de stora löntagargrupperna å andra sidan.

Herr talman! Skattedebatten i. denna kammare är snart slut, och det svenska folket får en gåva från regeringen: en skattelättnad: "som kommer att kosta svenska folket ca 12 miljarder kronor under en femårsperiod. Det finns väl de som tror att man sänker skatten för låginkomsttagarna genom att flytta över så mycket pengar från de högre inkomsttagarna. I verkligheten är det endast några hundra miljoner kronor som flyttas över. Det går inte att pressa de högre inkomsttagarna mer, om samhällsekonomin skall fungera och om man inte skall slå sönder ett ekonomiskt system med därav följande konsekvenser som vi inte helt kan överblicka. De andra pengarna — resten av dessa miljarder — betalas av hela svenska folket. Det innebär att detta skatteförslag är historien om de svindlande miljarderna. Vi är alla på det klara med att det är nödvändigt med en skattelättnad för de små inkomsttagarna och det är tillfredsställande att en sådan kommer till stånd. Men tyvärr blir regeringens skatteförslag på sikt att skattelättnaden äts upp av den skatteskärpning som blir följden av lönehöjning och den fortskridande inflationen.

De tillgångar som ännu finns i sparandet kommer nu i än högre grad att konsumeras. Jag skulle vilja fråga om det är regeringens avsikt att skapa jämlikhet genom att låta enskilda människors sparmedel snabbt försvinna genom konsumtion. I hundratusentals familjer anser man i dag, inte minst från ungdomens sida, att det är meningslöst att spara. Man säger till sina föräldrar: »Ni skall inte spara för oss, det kostar för mycket.

I det sammanhanget skall jag strax be att få bemöta herr Bergqvist.

Men vi vet hur det går när andra länder gör så. Hur skall vi kunna utveckla en europeisk gemenskap, ett samarbete i världen, om vårt skattesystem skiljer sig så väsentligt från andra länders, om förutsättningarna att leva och driva företagsamhet blir sämre i Sverige än i alla andra länder? Nu säger den ärade ledamoten i denna kammare, herr Bergqvist, att vi skulle kunna höja kapitalskatten kraftigt. Att vi har kunnat klara oss så bra i detta land i förhållande till andra länder beror egentligen på, menar herr Bergqvist, att vi har en så hård beskattning, att vi har kunnat tvinga företagsamheten till rationaliseringar. Detta kan gå till en viss gräns. Tar man hänsyn till den allmänna pessimism som nu råder, så är den gränsen enligt min mening redan nådd. Jag tror inte det är riktigt att arbeta på att minska förmögenheterna. I stället gäller det ju att utjämna så att de som inte har så mycket får desto mera. Men det gör man inte genom att. minska. förmögenheterna, alltså det så kallade arbetande kapitalet. Det gäller tvärtom att utnyttja det kapitalet så effektivt som möjligt för att därigenom skapa jämlikhet genom att öka förutsättningarna för andra i detta land att få mera. Det är på det sättet man måste arbeta och det är ganska förvånande att en universitetslärare med ekonomisk utbildning använder sig av en sådan argumentation som vi här hört. Herr talman! Jag har aldrig förut upplevt en sådan pessimism som nu förekommer. Jag hänvisar till den småländska företagsamheten. Jag känner den ganska väl, så jag vet vad jag talar om. Hopplösheten är stor, och ungdomens intresse av att föra en redan i gång varande verksamhet vidare försämras därför att vi har en regering som inte vill och inte kan skapa en grund för en framtida optimism på detta område, en grund för den trygghet och det förtroende som vi så väl behöver. Det är mycket farligt för ett land när en sådan hopplöshet inträder. För några veckor sedan samlades alla drätselkammarordförande i Jönköpings län tillsammans med landstingets ekonomiskt ansvariga för att diskutera kommunernas ekonomiska utveckling.

Hur skall vi skattemässigt kunna möta en sådan situation? Jag bara ställer frågan. Herr talman! En motion angående skatteavdrag 'kom bort i hanteringen vid reservationsskrivningen i bevillningsutskottet. Herr Magnusson i Borås har redan yrkat bifall till den. Det gäller motionerna 1: 785 av herr Lidgard och II: 915 av herr Carlshamre och mig. I de motionerna begärs att underhåll som har utdömts efter skilsmässa till barn skall bli avdragsgillt med hela beloppet vid deklarationen och inte som nu föreslagits med endast 1 500 kr. Jag skall villigt erkänna att det har skett en förbättring genom Kungl. Maj:ts förslag. Tidigare har avdraget varit begränsat till 1000 kr., men det föreslås nu höjt till 1 500 kr. Bakgrunden till vår motion är att det i vårt land finns tiotusentals splittrade familjer där mannen på grund av skilsmässa kommit i en mycket svår situation. Socialmyndigheterna i de större städerna har kunnat konstatera, att männens situation efter en skilsmässa är mycket besvärande på grund av de ekonomiska påfrestningarna. I allmänhet får ju kvinnan — med all rätt — ta hand om barnen. Mannen får flytta från en redan färdig bostad och i dessa bostadsbristens tider flytta in på hotell eller i hyresrum, som är ganska dyra. Det blir en psykologisk press, samtidigt som det innebär en ytterligare ekonomisk press på mannen. Dessa fall är särskilt accentuerade i Stockholm. Mannen vill ofta lämna ett hyggligt bidrag för att barnen skall få det underhåll de behöver men har inte ekonomiska förutsättningar att göra det. Han kan kanske ha en hygglig inkomst men måste fördela inkomsten på grund av den situation han befinner sig i. Det måste vara socialt riktigt att han får ett avdrag som motsvarar det underhållsbidrag som han måste ge. Jag ber att få yrka bifall till motionen, där det föreslås åtgärder som syftar till en objektiv behandling av skilsmässoparterna i detta hänseende.

Herr talman! Skattesystemet måste enligt min och mina medmotionärers mening ses som ett väsentligt instrument i fördelningsoch jämlikhetspolitikens syfte. I första hand skall i enlighet med jämlikhetsprincipen de lägre inkomsttagarna erhålla lättnader i beskattningen, men utformningen av skattesystemet skall självfallet vara sådant att sparandet, investeringsviljan och den ekonomiska tillväxten får bästa möjliga förutsättningar, till gagn för alla. För att man skall kunna driva en framgångsrik fördelningspolitik krävs det ett effektivt näringsliv. Det är inte minst av den anledningen angeläget att det i vårt land förs en sådan politik som just främjar ett effektivt näringsliv. Det är angeläget att den ekonomiska tillväxten främjas — endast under den förutsättningen främjas välståndsutvecklingen. Det kan inte gärna bestridas att det är en stor brist i den nu aktuella skattereformen att man inte undersökt vilka konsekvenser det kan bli för den ekonomiska tillväxten i vårt land. Vi anser inte att detta behöver hindra en angelägen skattereform, men det är nödvändigt att dessa brister i utredningsmaterialet repareras med det snaraste. Det är naturligtvis väsentligt för oss att veta vilka konsekvenser skattesystemet har för näringslivet, för den ekonomiska tillväxten och därmed också för standardhöjningen och fördelningspolitiken. Kapitalskatterna i vårt land är höga i jämförelse med skatterna i andra länder. Vad betyder detta för vårt näringslivs konkurrensmöjligheter på världsmarknaden? Vad betyder det för vår handelsbalans och för sysselsättningen i vårt land? Förs det en skattepolitik som medför arbetslöshetsrisker, blir de mindre och medelstora företagen särskilt hårt drabbade. Det skulle i så fall innebära att skattepolitiken leder till ekonomisk maktkoncentration. Mycket talar för att skattesystemet inte har den bästa utformningen med sikte på såväl ekonomisk tillväxt som jämlikhet. Den ekonomiska tillväxttakten har inte varit direkt dålig, men den har under senare år inte heller varit helt tillfredsställande. Utan överdrift kan sägas att den ekonomiska tillväxttakten kunde ha varit större om skattesystemets utformning inte lagt hinder i vägen därför. Det kan givetvis fordras en förklaring från min sida som förtydligar mitt påstående. Vi kan konstatera att dagens medborgare är skattemedvetna, och det är kanske inget fel i det. Det tar sig uttryck bl.a. i att man räknar med 'skatten på ett helt annat sätt än man gjorde förr. Vi skall inte blunda för att det finns de som hellre tar ledighet från sin anställning för att arbeta hemma — om de lejde arbetskraft för det arbete som utförs i hemmet, skulle denna arbetskraft betalas med skattebelagda pengar. Vi skall heller inte blunda för att det förekommer att löntagare som arbetar på övertid tar ut vederlag i form av ökad ledighet hellre än i form av kontant ersättning. Ledigheten är ju inte beskattningsbar. Det förekommer också att tjänstemän avstår från lönegradsuppflyttningar, d.v.s. befordran till högre tjänst, som innebär ökat ansvar och krav på ökade arbetsprestationer. Det avstår de ifrån, därför att det för dem medför ökat arbete och ökat ansvarstagande, och de menar att den högre ersättning de får inte innebär, när skatten är dragen, en kompensation för merarbetet på det ökade ansvarstagandet. I sådana här och i liknande fall utgör skattetänkandet — och de konsekvenser man drar härav — ett hinder för arbetsoch produktionsökning. Att så är förhållandet kan man inte komma ifrån. Skattemedvetandet är inte begränsat bara till vissa folkgrupper. Det berör i lika hög grad löntagare som företagare — alla är mer eller mindre skattemedvetna. Så länge det är fråga om att hålla sig inom lagens råmärken kan ingen anmärkning däremot riktas. Men det kan inte från samhällets synpunkt vara tillfredsställande, att vi i vårt land har fått ett skattetänkande som kan leda till minskade arbetsinsatser från de enskilda medborgarnas sida. Därmed främjas inte välståndsutvecklingen. Detta är ett observandum — inte minst för oss politiker. Det gäller att sätta in skatteproblematiken i ett samhällsekonomiskt sammanhang. Gör vi detta, så finns det all anledning att stödja den till bevillningsutskottets betänkande nr 41 fogade reservationen 2 av herr Tistad m.fl. Beträffande reservationen 3 angående indexreglering av skatterna vill jag hänvisa till de anföranden som här tidigare har hållits av talare från mittenpartierna. Herr talman! Utan att gå in på alltför vidlyftiga samhällsekonomiska spekulationer vill jag slå fast att välståndsutveckling för de enskilda och samhället i dess helhet främjas genom arbete och sparande. Det är angeläget — inte minst från samhällets synpunkt — att vi har en hög sysselsättningsgrad och ett ökat sparande. Det synes angeläget att kapitalskatteberedningen i sitt fortsatta arbete ägnar särskilt stor uppmärksamhet åt frågan om hur skattesystemet påverkar arbetsviljan, sparandet, investeringsviljan och den ekonomiska tillväxten. En sådan bedömning har avgörande betydelse för våra praktiska möjligheter till jämlikhet. Herr talman! Det skulle kunna finnas anledning att ytterligare argumentera om skatteproblematiken i samhällsekonomisk belysning, men jag avstår därifrån med hänsyn till gårdagens långa skattedebatt. Herr talman! Jag instämmer i de reservationsyrkanden som har framställts av herr Eriksson i Bäckmora och herr Gustavsson i Alvesta.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping är ju en vänlig man, och han vill ju alla väl, och jag tycker mig i hans argumentering och plädering märka, att han vill att man skall åstadkomma förbättringar för alla. Vad jag kanske i någon mån saknar är en styrning av insatserna, så att man sätter in förbättringarna allra mest där de behövs bäst. Herr Börjesson tog också upp frågan om relationerna mellan den svenska och den utländska kapitalbeskattningens höjd, och herr Lothigius var också inne på samma sak.

Lyckas vi inte med detta kan det hända, att man dras till de lösningar som moderata samlingspartiet verkar för, nämligen sänkning av skatten för dem som har det bra. Med anledning av att herr Lothigius. talade om den nattsvarta pessimism som för närvarande breder ut sig skulle jag vilja säga, att det är lite konstigt att pessimismen är så stor inom det privata näringslivet när kapitalmarknaden inte räcker till för alla utbyggnadsplaner.

Herr talman! Jag vill något motivera varför mitt namn står under de blanka reservationerna vid andra lagutskottets utlåtande nr 40. Beträffande den blanka reservationen vid A i utskottets hemställan vill jag framhålla, att anledningen till den är att jag inte till alla delar kan ansluta mig till utskottets motivering med avseende på höjningen av det allmänna barnbidraget. Utskottet ansluter sig ju till depar tementschefens uttalande i propositionen, att den nu föreslagna höjningen skulle vara till största delen en direkt inkomstförstärkning som skulle ge barnfamiljerna en standardhöjning. Man vill styrka det påståendet genom att hänvisa till andra vidtagna åtgärder såsom reformering av moderskapspenningen 1967 och bostadstillägget till barnfamiljerna 1969. Jag tycker inte att det är motiverat att dra in moderskapspenning och bostadstillägg i detta sammanhang. De förändringar som genomförts på dessa områden är ju också motiverade av kostnadsfördyringar. Dessutom får barnfamiljen nytta av moderskapspenningen endast vid barnets födelse. Alla får inte heller del av t.ex. bostadstilläggen. Jag anser det därför vara fel att säga att höjningen av barnbidraget med 300 kronor skulle vara en direkt inkomstförstärkning som leder till en standardhöjning för barnfamiljerna. Den penningvärdeförsämring som skett sedan barnbidraget senast höjdes, år 1965, har ätit upp mer än hälften av den höjning som nu föreslås, och den del av höjningen som återstår torde knappast förslå att täcka de skatteoch prishöjningar på barnens konsumtion som barnfamiljerna kommer att drabbas av när de av regeringen föreslagna skattehöjningarna slår igenom. Men trots det anförda anser jag ändå inte att vi nu har ekonomiskt utrymme för en större höjning av barnbidraget än den som föreslagits. Jag har här bara velat markera att jag inte oreserverat kan ansluta mig till utskottets motivering i denna del. Efter detta vill jag också säga något om den blanka reservation som jag har varit med om att foga till andra lagutskottets utlåtande nr 40, alltså reservationen 6 vid F. i utskottets hemställan, som handlar om en höjning av åldersgränsen för erhållande av bidragsförskott från 16 till 18 år. Jag finner utskottets skrivning i det avsnittet vara ett aktstycke, som inte kan passera Till utskottet har i år remitterats två motioner i detta ärende, den ena väckt av folkpartiledamöter och den andra väckt av ledamöter i moderata samlingspartiet. Båda motionerna utmynnar i förslag om att åldersgränsen för bidragsförskott skall höjas från 16 till 18 år. I vanliga fall hade väl dessa båda motioner avstyrkts av utskottet utan vidare. Det har man gjort tidigare år, när det väckts motioner om höjning av vissa åldersgränser inom familjestödet. Motivet för tidigare avstyrkande för sådana motioner har varit att en eventuell höjning av den åldersgräns det gällt borde få en samlad bedömning under det reformarbete som pågår inom familjepolitiska kommittén och pensionsförsäkringskommittén. Utskottet uttalar också helt riktigt att frågan om en höjning av åldersgränsen för bidragsförskott inte bör brytas ut ur sammanhanget bara något år innan familjepolitiska kommittén har slutredovisat sitt arbete. Men i år var det alltså inte som vanligt! Helt plötsligt framlades det en proposition med förslag om höjning av åldersgränsen för erhållande av bidragsförskott från 16 till 18 år, men i den propositionen behandlades inte en så näraliggande fråga som en samtidig höjning av åldersgränsen för barnpension från 16 till 18 år, trots att dessa båda frågor borde lösas i ett sammanhang. Detta har utskottet också uttalat sig för tidigare. Statsrådet fru Odhnoff har i debatten om denna fråga sagt att den är noga penetrerad i departementet, men efter att ha läst propositionen måste jag säga att jag tvivlar litet på det. Propositionen verkar att vara ett hastigt påkommet hugskott, i annat fall borde den väl ha varit mer genomtänkt. Men det brukar vara så att fort och bra går sällan ihop. Utskottet har också ställt sig ytterst kritiskt till propositionen och skriver på s. 11 i sitt utlåtande nr 40 bl a.: »Framför allt framstår det som en brist att man i propositionen behandlat frågan utan att samtidigt redovisa frågan om höjning av åldersgränsen för erhållande av barnpension inom folkpensioneringen. Bidragsförskott är efter 1964 års reform i ämnet att jämställa med ett ekonomiskt grundskydd för barnets försörjning av liknande karaktär som barnpension.» Vidare skriver utskottet att det var »naturligt att knyta an utformningen av bidragsförskotten i den nya lagen till barnpensionerna. Ett bifall till propositionen i förevarande del borde i konsekvens härmed följas av ett bifall till motionen II: 1204, i vilken hemställs om förslag till höstriksdagen om en höjning av åldersgränsen för barnpension inom folkpensioneringen till 18 år.» Utskottet ställer sig alltså ytterst kritiskt till propositionen, eftersom denna tar upp bara en del av detta problem. Sedan kommer emellertid de våldsamma kullerbyttorna i utskottets utlåtande.

Jag tycker att detta förfarande är högst märkligt. Antingen skulle man väl ha väntat tills utredningarna blivit klara och sedan löst frågorna i ett sammanhang eller också skulle utskottet ha uttalat att även frågorna om höjning av åldersgränsen för barnpension borde tas upp omedelbart, eftersom man avser att höja åldersgränsen för bidragsförskott. Då hade det varit kon sekvens i utskottets resonemang. Det är dess inkonsekventa handlande som är anledningen till att jag tillsammans med herr Häbinette har avlämnat en blank reservation. Herr talman! Jag har inget yrkande, men jag har önskat inför kammarens ledamöter förklara varför jag inte kan acceptera utskottets skrivning i berörda avsnitt.

Herr talman! När fideikommissinstitutionen 1963 avskaffades skedde detta bl.a. med den motiveringen att många fideikommiss på grund av de höga skatterna hade hamnat i ett ekonomiskt ohållbart läge och att det därför vore nödvändigt för deras kommande innehavare att friare kunna förfoga över egendomen än fideikommissinstitutet medgåve. För att undvika olämplig splittring skulle vidare avvecklingen ske under medverkan av fideikommissnämnden, som hade att bestämma om denna avveckling finge leda till brukningsenhetens uppdelning eller om godset även i framtiden skulle hållas samman till en enhet. Det sistnämnda ansågs Önskvärt inte minst med tanke på de anställdas och arrendatorernas trygghet och med tanke på skyddet för kulturoch naturvärden. Mot denna bakgrund är det onekligen en ganska märklig debatt som förts i går och i dag i denna kammare. Jag syftar härvid inte på inläggen från de unga radikala, som ju inte har en aning om praktiskt näringsliv — av dem kan man inte vänta bättre — men jag måste fråga om Kungl. Maj:t redan glömt bort allt vad man uttalat beträffande fördelarna av de stora sammanhållna enheterna. Sedan 1963 har fideikommissens ställning sannerligen inte stärkts. Förmögenhetsskatten slår hårt och direkt mot de rörelseresultat, som annars hade kunnat användas till investeringar i bostäder och anläggningar. Den rätt som föreligger att för förmögenhetsskattens gäldande belåna egendomen har genom kreditstoppet blivit fullständigt värdelös. Dessutom är räntorna för många företag nu så höga att företagen helt enkelt inte kan bära högre utgifter, även om de händelsevis skulle finna någon långivare. Eftersläpande avskrivningar och en förmögenhetsskatt som redan nu är konfiskatorisk är andra inslag i bilden. Nu har genom de nya taxeringsvärdena, som ofta, för att inte säga oftast, representerar rent fiktiva värden, förhållandena blivit än orimligare. Sådant är läget i dag. Ändå anser man det alltså lämpligt att presentera de förslag, som vi nu diskuterat och som ju bl.a. påstås ha fördelningssyfte. Ja, så mycket är då säkert som att det inte är företagens anställda som får det bättre när de planer beträffande förbättring av bostadsoch arbetsmiljö, som skulle ha genomförts, nu måste inställas på grund av de nya skatterna. Eftersom fideikommisset inte kan eller inte får belånas för skatten, eftersom det inte får minskas och därför möjligheten att komma under den tvåmiljonerkronorsgräns som finns utsatt är borta, så går ju utjämningseffekten åt fullkomligt fel håll. Nu var det dessutom för någon månad sedan ett statsråd som mellan skål och vägg lät undfalla sig att nästa steg skulle bli förmögenhetsskatt också på lösöre, främst naturligtvis på konstföremål. Det var sent på kvällen, så det är ju möjligt att munnen glappade litet mer än nödvändigt på honom. Jag skulle emellertid ändå, om det varit något statsråd närvarande här, velat ställa frågan: Kommer det skatt på konstföremål också? Skulle svaret på den frågan bli ja blir ju belastningen på rörelsen än större, ty konstföremålen avkastar sannerligen ingenting själva att betala någon skatt med. Då blir beskattningen på rörelsen så stor att för innehavaren ingen ting annat återstår än att snarast möjligt skingra alla konstsamlingar och strunta i den kulturoch naturvård som hittills utövats utan kostnad för det allmänna, men till så mycket större båtnad för allmänheten, och så får man plantera skog i hela det vackra landskapet. Utskottet påstår att redan blotta innehavet av förmögenhet innebär viss skattekraft. Ja, det gör det naturligtvis om förmögenheten består av en hoper guld på kistbotten eller lätt realiserbara värdepapper. — I detta sammanhang — alltså när det gäller värdepapper — kommer vi väl för resten ihåg hur bara för några månader sedan unga arga här i denna kammare yrkade på högre skatt på förmögenhetsägarna för allt vad de förtjänade på stegrade kurser på börsen. I dag har, inte minst på grund av den socialdemokratiska ekonomiska politiken, börsvärdena minskat med 11 miljarder. är det meningen då att man i konsekvens med det första yrkandet skall föreslå att förmögenhetsägarna skall få tillskott av statskassan? Det borde ju som sagt konsekvensen kräva. Men för att återgå till den fasta egendomen, jordbruket och kapitalvärdena, så kan jag inte riktigt förstå varför man sätter gränsen just vid 2 miljoner kronor. Till och med företag med taxeringsvärden på 10, 15 och 20 miljoner kronor — det låter fint och pampigt — är icke från företagssynpunkt att betrakta som aunat än medelstora. Den kapitaldel som ligger över de 2 miljonerna är precis lika hårt bunden som det övriga kapitalet -— det kan inte lösgöras ett enda öre för andra ändamål än vad som har med företaget att göra, och nätt och jämnt det för resten. Jag har flera gånger förut frågat vart man egentligen syftar med att ibland lovorda de stora, rationella företagen och så vid andra tillfällen starta en formlig klappjakt på dem. Här kommer man att tänka på den morot och den piska som finansministern i går tyckte så fruktansvärt illa om att man åberopade. Jag har aldrig fått några svar på mina frågor och får det naturligtvis inte nu heller. Det uteblivna svaret skulle väl i så fall innebära att alla dessa lovord intet annat är än kvalificerat struntprat. Företag över 2 miljoner kronor — skall klämmas åt. Fideikommiss över 2 miljoner kronor — jag talar hela tiden om fideikommiss — får icke minska i värde — det ser Kungl. Maj:t till. Man lägger skatter på företagen som inte kan betalas på annat sätt än genom nedskärning i investeringar och avskrivningar. Är det för att man vill köra ned företagen i botten och på så sätt göra socialiseringen litet billigare som man nu bedriver en sådan här politik, eller är det för att man ingenting begriper? Det kunde onekligen vara ganska intressant för oss som är satta att förvalta dessa företag att få veta vad det är man avser. Tala i så fall i klartext! Menar ni socialdemokrater, att det arbete som vi utfört anses värdelöst och nu skall bestraffas på detta vis. Säg åtminstone rent ut! Eftersom jag känner ansvar för det företag som jag har satts att förvalta och ansvar för de där anställda skulle jag velat yrka bifall till motionsparet I: 1058 och II: 1241. Detta går emellertid inte av formella skäl, eftersom motionsyrkandet tyvärr är litet illa skrivet. Med dessa ord har jag bara försökt att framföra de problem som finns och som varken skattepropositionen eller utskottets utlåtande har berört. Herr talman! Jag har inget yrkande.